Herr talman! Eva Winther sade att vi måste ta ett steg i taget och tyckte att Ett steg på väg var ett bra namn på handlingsplanen. Det håller jag med om, men vi får passa oss, så att vi inte tar ett steg tillbaka i stället. Det är stora risker för det med den åtstramningspolitik som regeringen för. Jag tycker också att det är bra att regeringen redovisar sin syn på saken, men jag vill nu se handling bakom orden. När det gäller våra reservationer säger Eva Winther att utskottsmajoritetenistort är positiv och håller med oss. Då undrar jag varför man inte skridit till handling långt tidigare, för det är — som jag sade i mitt inledningsanförande — tredje gången och tredje året som vi framför kravet på försök med könskvotering. Samma sak gäller reservationen om vidgade försök med arbetsmarknadsutbildning för äldre arbetssökande. Där har det inte heller hänt någonting — man har inte prövat det i flera län. Eva Winther undrade om det var folkpartiregeringen som jag tänkte på när jag sade att jämställdhetsarbetet enligt min mening bedrevs bättre tidigare. Men jag nämnde faktiskt att jag syftade på det jämställdhetsarbete som bedrevs under den socialdemokratiska regeringens tid, när jämställdhetsarbetet var direkt underställt statsministerns kansli. Eva Winther sade också att det är under senare år som kvinnorna har kunnat komma ut på arbetsmarknaden. Det håller jag med om. Men nu är det tyvärr så att kvinnorna i dag får stanna hemma och inte kommer ut på arbetsmarknaden mera. Lagen ger inga nya arbetstillfällen — det har vi diskuterat tidigare i den här kammaren.
Herr talman! Marianne Stålberg är förvånad över att vi inte tillstyrker förslaget om könskvotering. Men det är ju så att vi här i riksdagen inte brukar fatta beslut när det pågår utredningar och förberedande propositionsarbete. Därför avvaktar vi med beslut i enlighet med den praxis som finns. Sedan är jag övertygad om att de riktlinjer som vi behandlar här i dag kommer att följas av konkreta förslag så fort det bara är möjligt. Man får inga arbeten — den nya lagen ger inga arbeten, säger Marianne Stålberg. Ja, lagen kan faktiskt hjälpa till att ge kvinnor arbete inom områden där de av tradition har varit motarbetade.

Torsdagen den Herr talman! Ja, regeringens målsättning är full sysselsättning. Men vi vet 4 december 1980 också att vi har en situation där oljeprishöjningar och ekonomiska svårigheter i den omvärld, som vi är oerhört beroende av, också påverkar oss. Det bidrar till de bekymmer vi har nu, men målsättningen är helt klar från regeringens sida — att slå vakt om sysselsättningen och stötta de svaga

Herr talman! Det finns de som tror att vi har uppnått jämställdhet mellan kvinnor och män i det här landet. Men så är det inte, det vet vi. Statistik från nästan alla samhällsområden visar entydigt att det fortfarande finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns situation i samhället. Jag har emellertid inte tänkt att i dag tala om skillnaderna, utan jag har i stället tänkt göra ett axplock ur det positiva som har hänt under 1970-talet när det gäller jämställdhet. Och det är faktiskt en hel del, även om mycket återstår att göra. Men först vill jag säga ett par ord till Marie-Ann Johansson och Marianne Stålberg— jag kanske också kommer tillbaka till dem senare under den tid jag talar. Marie-Ann Johansson sade att riksdagen nu lägger jämställdheten till handlingarna. Jag vill bara svara att regeringen inte gör det — men sedan kan riksdagen göra vad den vill. Regeringen har lagt fram riktlinjer för sitt fortsatta handlande, och det känns tryggt när man driver frågorna. Det står i den skrivelse jag har avgivit att det inte finns något utrymme för kostnadskrävande åtgärder, men det står också att alla åtgärder inte behöver kosta pengar. Marianne Stålberg var inne på detta också. Jag vill understryka att man kan ändra på förutsättningarna för jämställdhet även genom åtgärder som inte alltid kostar pengar. Sedan tror jag att den viktigaste förutsättningen för att driva jämställdheten med framgång är att få en ekonomisk balans i samhället. Det är ju den politiken som regeringen för. Jag läste i ett protokoll från en kammardebatt för en vecka sedan att Roland Sundgren hade sagt att första hälften av 1970-talet hade inneburit stora framgångar för jämställdheten mellan kvinnor och män. Och det är riktigt; han glömde bara bort att säga att sista hälften av 1970-talet har inneburit ännu större framgångar. Jag tillhör inte de politiker som vill framhäva egna eller det egna partiets eller den ”egna” regeringens insatser genom att förtiga andras. Därför tänker jag börja min genomgång med att skildra vad som hände vid 1970-talets början. År 1971 genomfördes särbeskattning av makars inkomst. Det var en för jämställdheten grundläggande reform — även om den då inte kom att omfatta de makar som gjorde sin förvärvsinsats i eget företag, vilket var en betydande skönhetsfläck på reformen. 50 Det året fattade riksdagen principbeslutet om att kvinnor skall ha rätt till smärtlindring vid förlossning. Det beslutet har tyvärr inte gett så stora resultat i verkligheten i landstingen där det skall omsättas i praktiken. År 1972 tillsattes i statsrådsberedningen den delegation för jämställdhet mellan kvinnor och män som Marianne Stålberg tyckte var så bra placerad. Den var det första steget mot ett formaliserat jämställdhetsarbete i regeringen, och som sådant var det viktigt. Delegationens arbete inom och utanför regeringen fick också betydelsefulla effekter, särskilt när det gäller kvinnors arbetsmarknad, som var ett högt prioriterat område för det organet. Under den högkonjunktur som rådde då blev den försöksverksamhet som inleddes 1973 i Kristianstads län för att ge kvinnor arbete inom typiskt manliga områden lyckosam. De berörda företagen erbjöds ett utbildningsbidrag för att anställa kvinnor, något som senare kom att utvecklas till det jämställdhetsbidrag som sedan undan för undan har höjts. Att året 1974 blev något av en milstolpte beror på att det var då papporna fick rätt att ta föräldraledigt. Ledigheten var då sex månader, med rätt för föräldrarna att dela på den. År 1974 kom också — som försöksverksamhet — ett nytt jämställdhetsinstrument inom regionalpolitiken: ett villkor för statligt lokaliserings-, utbildningsoch introduktionsstöd skulle vara att minst 40 26 av de nya arbetena gick till vartdera könet. År 1975 fick jämställdhetsfrågorna en elektrisk stöt. Det var det internationella kvinnoåret, och FN:s kvinnokonferens i Mexico satte sin prägel på mycket av opinionsbildning och debatt. Men jag vill också nämna att den nya abortlagen trädde i kraft 1975 och att rätten till föräldrapenning vid barns födelse förlängdes till sju månader. År 1976 beslöt riksdagen, i enlighet med en tidigare överenskommelse mellan regeringen och Svenska kommunförbundet, att under en femårsperiod bygga 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser. I samband med detta höjdes statsbidragen till daghemsbyggande. En förordning och ett cirkulär om jämställdhet i statsförvaltningen utfärdades på grundval av regeringens riktlinjer för jämställdhet på detta område. Efter regeringsombildningen 1976 inrättades den parlamentariska jämställdhetskommittén som gav alla partier möjlighet att delta i jämställdhetsarbetet. Samtidigt flyttades jämställdhetsfrågorna från statsrådsberedningen till arbetsmarknadsdepartementet. Jag tror inte själv att det har inneburit något för möjligheterna att bedriva jämställdhetsarbete i regeringen. Det är helt andra saker som avgör det. Nu slopades också äntligen den faktiska sambeskattningen av makar som gör sin arbetsinsats i det egna företaget. SSA-råden i kommunerna inrättades, och dessa skall enligt direktiven bl.a. stimulera till ett otraditionellt yrkesval. AMS antog ett handlingspro gram för jämställdhet, liksom UHÄ. Ett arbete påbörjades också om jämställdhet inom forskning och forskarutbildning. Under det att jämställdhetskommittén i enlighet med sina direktiv arbetade på sitt förslag till lag mot könsdiskriminering kom de första jämställdhetsavtalen 1977 — mellan SAF och LO, mellan SAF och PTK samt mellan kooperationen och LO. Brytförsöken utvidgades till flera statliga myndigheter, och jämställdhetskommittén startade ett försöksprojekt med vidareutbildning av kvinnliga verkstadsarbetare. 1978 kom SÖ:s jämställdhetsprogram för skolan. Vid det laget kunde man konstatera att jämställdhetsfrågorna trängt in i allt fler verksamheter och kommit att omfatta de flesta samhällsområden. Jämställdhetskommittén breddade registret inte minst när det gällde opinionsbildning och kunde också se ett intensivt lokalt arbete på många håll — på arbetsplatser, i skolor och hos myndigheter. Även när det gäller samhällsplanering gjorde kommittén nya insatser — bl.a. framställdes en utställning om jämställdhet och boende. Denna spreds både inom och utom landet och kom att bidra till en intensiv debatt om boendemiljö och jämställdhet. Det kommunala jämställdhetsarbetet aktiverades, och kommittéer tillkom på många håll. Vi har nu kommittéer i mer än 50 kommuner. En riksomfattande kampanj om deltidsarbetet och dess konsekvenser genomfördes av arbetsmarknadsverket och jämställdhetskommittén. 1978 kom också den särskilda föräldrapenningen — på sammanlagt 90 hela dagar — som kan utnyttjas på ett flexibelt sätt till dess barnet fyllt 8 år. Föräldraledigheten får från 1978 räknas som tjänstetid vid tillsättning av statliga tjänster. Av de åtgärder som vidtogs 1979 vill jag nämna den nya läroplanen, där hemkunskap infördes på lågstadiet och hela skolan igenom och som också har teknik som obligatoriskt ämne. Samgymnastik, styrd pryo m.m. är andra jämställdhetsfrämjande inslag. Jag bedömer den nya läroplanen som ett mycket viktigt instrument i det fortsatta jämställdhetsarbetet. I skollagen infördes också skyldighet att verka för jämställdhet i skolan. Projektet Jämställd skola startades av jämställdhetskommittén, och AMS och SÖ antog ett jämställdhetsprogram för arbetsmarknadsutbildning. Gravida kvinnor med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter fick rätt till omplacering eller ersättning de två sista månaderna av graviditeten. 1979 permanentades kvoteringen inom regionalpolitiken. Jämställdhetsbidraget höjdes då till 20 kr. och utgår under 960 utbildningstimmar. Det kan nu användas i alla yrken med sned könsfördelning. Vi har också kunnat notera en tydlig uppgång av antalet beviljade bidrag sedan denna förändring gjordes. Från 1979 vill jag slutligen nämna den nya lagen om rätt för föräldrar med barn under 8 år att förkorta arbetstiden till 6 timmar om dagen. Låt den stå som en indikation på samhällets och regeringens önskan att ge möjlighet åt småbarnsföräldrar att kombinera förvärvsarbete med barn och hem — utan att de därför tvingas till deltidsarbete och andra otrygga förvärvsarbetsfor mer med osäkra framtidsmöjligheter. Det är kanske överflödigt att påminna om att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet trädde i kraft den 1 juli i år — Eva Winther var inne på detta — och att en jämställdhetsombudsman och en jämställdhetsnämnd tillsattes. Under året har också jämställdhetsfrågorna fått ökad tyngd i regeringskansliet; nya tjänster och en jämställdhetsberedning har inrättats. Jag blev en aning förvånad när Marianne Stålberg hävdade att det var en dålig organisation. Det är faktiskt första gången som jämställdhetsarbetet över huvud taget har fått en organisation i detta land. I många andra länder är maniintresserad av vår organisation och försöker ta efter. Det var också en av de viktigaste frågorna på konferensen i Köpenhamn, och diskussionen ledde till en rekommendation att vi skulle se till att jämställdhetsfrågorna fick en ordentlig organisation. Nu har vi fått den, vilket jag är mycket glad över; den gör det lättare att driva frågorna i fortsättningen. Marianne Stålberg sade också att de fackliga organisationerna har lämnats utanför. Men det är tvärtom så att de fackliga organisationerna nu verkligen är med. Representanter för dem är ledamöter i jämställdhetsnämnden, och de är alltså fast knutna till jämställdhetsarbetet. Mycket har hänt ute i samhället — jämställdhetsarbetet har fått fotfäste i fackliga organisationer, i studieförbund och i utbildningsinstitutioner. Arbetsmarknadens organisationer har antagit eller förbereder nya handlingsprogram. Nya jämställdhetsavtal har kommit till. På arbetsplats efter arbetsplats har grupper och studiecirklar startats. Kommunerna intensifierar sitt arbete. Medvetenheten har ökat, och debatten får ständigt nytt bränsle. Invandrarkvinnornas situation har uppmärksammats mer och mer i jämställdhetsarbetet, och jämställdhetskommittén har f. n. ett projekt på gång som man har fått pengar till från regeringen. Man har också startat ett projekt om kvinnor och idrott. Vad vi kanske framför allt minns från 1980 är kvinnokonferensen i Köpenhamn och det som hände både före och efter den konferensen, bl.a. ett seminarium för u-landskvinnor och en uppföljningskonferens där man kom överens om att bredda debatten och föra ut jämställdhetsarbetet på bred bas. Det är många små och stora åtgärder som gör att man ändå kan säga att jämställdhetsarbetet har gått vidare och kommer att fortsätta att göra det. Hur kan vi då mäta framstegen? Låt mig ta några siffror. För oss i Sverige, där vi är överens om att rätten till ett eget förvärvsarbete är grundläggande för jämställdhet mellan kvinnor och män, är det naturligt att börja med arbetsmarknaden — det har också övriga talare varit inne på. Under 1970-talet har 350 000 kvinnor kommit in på arbetsmarknaden. Kvinnornas andel av arbetskraften har stadigt ökat också under ekonomiskt svaga år. 74 Yo av kvinnorna i åldern 16-64 år fanns på arbetsmarknaden 1979 mot 59 96 år 1970. Det är faktiskt så, Marianne Stålberg, att vi aldrig tidigare i detta land har haft så många kvinnor sysselsatta. Kvinnornas andel på arbetsmarknaden fortsätter att öka månad för månad, år för år, även när konjunkturerna sviktar. Och det upplever jag själv som ett av de mycket glädjande resultaten av den ändrade inställningen i samhället till jämställdhetsfrågorna. Också i år har kvinnornas andel på arbetsmarknaden ökat. Jag är medveten om att nära hälften av dessa arbetar deltid, och det är inte alltid bra, men utvecklingen har stadigt gått mot längre — och mer trygghetsgrundande — deltid. Utbyggnaden av barnomsorgen kan också nämnas. Vi hade 33 000 daghemsplatser 1970. De hade ökat till 73 000 år 1975, och de var 125 000 år 1979. För fritidshemmen är motsvarande siffror 6 500, 23 000 och 44 000. Familjedaghemmen har därutöver tillförts ca 96 000 nya platser under 1970-talet. Sanningen är faktiskt den att utbyggnaden av barnomsorgen aldrig har varit så snabb som under senare hälften av 1970-talet. Däremot är den ännu inte tillräcklig. Ett annat mått på jämställdhet brukar vara andelen kvinnor i riksdagen. Den har ökat från 14 96 år 1971 till 27 90 i dag, och det är i och för sig inte mycket att skryta med. År 1970 betalades det ut 367 milj.kr. i föräldrapenning eller moderskapspenning, som det hette då. År 1975 var summan 1350 milj.kr., och 1980 beräknas den uppgå till 3 630 milj.kr. Det är en ökning med 260 90. Jag skulle naturligtvis önska att fler män utnyttjade möjligheten till föräldraledighet. Men även om könsrollsmönstret inte förändrats som man hoppats så har för kvinnornas del de förbättrade ledighetsvillkoren inneburit att de kunnat behålla och gå tillbaka till sitt förvärvsarbete sedan de fått barn. Det är en mycket klar förändring av kvinnornas arbetslivsbeteende som vuxit fram under 1970-talet. Barnafödande innebär inte som tidigare ett långvarigt förvärvsavbrott. På ett område måste jag erkänna att det inte hänt mycket. Det är i hemmen. Arbetet med hem och barn är fortfarande kvinnans huvuduppgift. Det är en väsentlig förklaring till kvinnors deltidsarbete. Att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden var den viktigaste åtgärden under 1970-talets första hälft. Det arbetet har fortsatt under senare hälften av årtiondet och har också gett resultat, vill jag hävda, men arbetet har kanske framför allt gått ut på att förändra förutsättningarna för kvinnors och mäns förvärvsarbete i kombination med ansvar för hem och barn. Barnens bästa har på ett helt annat sätt än tidigare fått vara utgångspunkten för jämställdhetsarbetet. Det var 1970-talet. Hur blir det då på 1980-talet? Vi står i slutet av decenniets första år, ett år som har inneburit stora problem för samhället. Vi vet att vi står inför betydande omställningar på många områden. De traditionella kvinnoarbetsområdena minskar genom datorisering och genom att den offentliga sektorn inte ökar i samma takt som tidigare. Visst finns det anledning till oro. Framför allt finns det anledning att lägga på ett extra kol i jämställdhetsarbetet, och det är vad jag avser att göra. Att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden har under hela 1970-talet varit ett viktigt jämställdhetsmål. Under 1980-talet blir det dessutom ett medel att bredda arbetsmöjligheterna för kvinnor och säkra deras ställning på arbetsmarknaden. Där vill jag knyta an till vad Marie-Ann Johansson sade om kvinnornas sysselsättning. Det är ju framför allt inom industrisektorn som man kommer att efterfråga arbetskraft, och därför är det viktigt att just nu utnyttja tillfället att bredda kvinnornas arbetsmarknad. Här måste föräldrar, skola, SSA-råd och arbetsmarknadsorgan göras medvetna om sitt ansvar. Det exempel Marianne Stålberg anförde om flickorna tycker jag är rätt skrämmande. Det visar att man inte alls från skolans och yrkesvägledningens sida uppmärksammat förhållandena — man försöker inte styra flickorna till nya arbetsområden. Det är just nu man borde göra det. Det höjda jämställdhetsbidraget bör kunna vara en extra stimulans här. Just att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden är en av de frågor som understryks i de riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbetet som regeringen antagit och som är en av anledningarna till diskussionen här i dag — det finns ju också motioner. Regionalpolitiken som ett viktigt jämställdhetsinstrument understryks också mycket kraftigt i riktlinjerna. Kvinnors förvärvsfrekvens varierar starkt mellan olika regioner. Detta framkommer också mycket klart i den stora undersökning om kvinnors arbete som jämställdhetskommittén gjort. Fortfarande tillhör många kvinnor särskilt i Norrlandslänen de dolt arbetslösa. Men det är faktiskt så att vi aldrig tidigare haft så låga siffror för de dolt arbetslösa som vi har nu. De regionalpolitiska satsningarna har haft avsevärda effekter. Mellan 1973 och 1979 har de skapat 21 300 nya arbetstillfällen enligt en färsk rapport från arbetsmarknadsverket. Flertalet av dem — eller mer än 15 000 — har tillkommit i skogslänen, där också kvinnoarbetslösheten är störst. Regionalpolitiken är en viktig deli jämställdhetspolitiken, men en ökad rörlighet, som det talas om mer och mer — dvs. en ny folkomflyttning — är raka motsatsen. Den är ett hot mot jämställdheten. Jag skallinte gå in på alla de områden som tas upp i skrivelsen till riksdagen och på de riktlinjer för regeringens handlande framöver som skissas. Men jag vill bemöta kritiken mot att inga konkreta förslag framläggs för riksdagen den här gången. Skrivelsen till riksdagen innehåller en principplan för hur regeringens jämställdhetsarbete skall bedrivas på litet sikt. Jag har lagt fram den i egenskap av jämställdhetsminister. De konkreta förslagen kommer att framläggas i sinom tid av resp. fackministrar. Det är sådan ansvarsfördelningen är i regeringen, och jag är övertygad om att de tidigare talarna känner till det. Såvitt jag vet är det första gången någon regering i Sverige öppet redovisat en framåtsyftande handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete, och jag tycker att det är bra att vi har gjort det. Så skulle jag med några ord vilja beröra socialdemokraternas särskilda yttrande till utskottsbetänkandet, där man beklagar att regeringen valt formen av en regeringsskrivelse i stället för en proposition för att redovisa sitt fortsatta jämställdhetsarbete. Man säger att riksdagsledamöterna därigenom har skurits av från sin motionsrätt. Jag tolkar vidare yttrandet så att man menar att regeringen därigenom velat förhindra en öppen och vital debatt i riksdagen. Herr talman! Att jag som ansvarigt statsråd skulle vilja ”lägga locket på” en öppen och vital debatt i riksdagen om jämställdhetsfrågorna undrar jag om någon i denna kammare verkligen tror på. Det är ju tvärtom så att jag inte alls för riksdagen hade behövt redovisa regeringens principiella ställningstaganden, som ju är regeringens egna planer. Men jag valde att göra detta just därför att jag anser att en öppen debatt är ert viktigt medel att driva jämställdhetsarbetet. Förklaringen till att regeringen valt formen av en skrivelse är en helt annan, och den har redovisats särskilt i regeringsskrivelsen på s. 33-34. I riksdagsordningens tredje kapitel finns noggranna bestämmelser om hur ärenden skall väckas i riksdagen. Formen av en proposition används endast när regeringen avger konkreta förslag till riksdagen. Jag har förklarat varför inte några konkreta förslag finns med. Normalt skall inte proposition användas i frågor som ligger utanför riksdagens kompetensområde. I det här fallet gäller det, som jag redan sagt, regeringens egna riktlinjer. Vi har inte ansett det lämpligt eller möjligt enligt riksdagsordningen att redovisa dem i form av en proposition. Men vi har ansett det viktigt att samlat redovisa riktlinjerna för att få en debatt. Genom utskottsbehandlingen och kammardebatten har det ju blivit möjligt för alla riksdagspartier och enskilda ledamöter att ge sin syn på jämställdhetsarbetet i stort. Jag vet att vpk inte haft möjlighet att göra det i utskottet, men man har ju möjlighet att göra det här i kammaren. Det har också direkt sagts ut i skrivelsen. En regeringsskrivelse begränsar inte oppositionens eller enskilda riksdagsledamöters möjligheter att väcka debatt i riksdagen. Det har vi ju märkt här i dag. Arbetsmarknadsutskottet har också möjlighet att självt väcka förslag i det ämne som det har fått till handläggning i och med regeringsskrivelsen. Något sådant förslag till utskottsinitiativ har socialdemokraterna inte fört fram. Det har också stått riksdagsledamöterna fritt att söka påverka utskottet till andra uttalanden med anledning av regeringsskrivelsen än dem som finns med i utskottsbetänkandet och att i reservation eller på annat sätt närmare utveckla sina synpunkter. Det har man emellertid inte gjort. Att här i kammaren få en debatt i sakfrågan med deltagare från samtliga riksdagspartier var just vad jag avsåg, när jag för riksdagen framlade regeringens planer. Och det har vi ju också fått. Slutligen: I ett kärvare ekonomiskt klimat finns det grogrund för många fördomar, och gamla väl instängda spöken vågar titta fram igen. Vi som är övertygade om att jämställdhet mellan kvinnor och män inte bara är en fråga om den enskildes rätt utan framför allt en fråga om en positiv samhällsutveckling blir kanske litet bestörta, när vi upptäcker att vi måste börja försvara redan för länge sedan uppnådda mål. Det finns anledning för oss alla att säga också i detta sammanhang: Kampen går vidare.

Herr talman! Det sista kan jag instämma i — kampen går verkligen vidare. Karin Andersson sade att regeringen inte lägger jämställdheten till handlingarna. Det gör inte vpk heller. Utskottet däremot har i sin skrivning lagt regeringsskrivelsen till handlingarna. Man har tydligen inte haft anledning att göra några uttalanden. Som Karin Andersson sade är vpk inte representerat i utskottet. Det kan väl vara bra att få konstaterat vad regeringen tycker i jämställdhetsfrågor, även om det nu bara blir i en skrivelse. Jag förstår att Karin Andersson behöver den tryggheten i sitt arbete i regeringen. Vi kommer att göra vårt för att driva på de andra statsråden att verkligen framlägga konkreta förslag genom att ställa frågor och interpellationer i de här ärendena. Nu har vi också regeringsskrivelsen att stötta oss på, och det är ju bra. Karin Andersson sade att allt inte kostar pengar. Nej, men mycket av vad som behövs när det gäller jämställdhet gör det, och det får vi inte heller blunda för. Man visar faktiskt vad man tycker är viktigt genom att prioritera av knappa resurser. Jag kan ta försvaret som ett exempel. Där sparas det inte på några pengar. Men när det gäller jämställdheten sitter det hårt åt. Vidare tycker man tydligen att det är viktigt att undersöka skattelättnader för övertid. Det har man resurser till, och man kanske t.o.m. kommer med ett förslag på den punkten — vad vet jag? Vad regeringen gör i sak, gör mig litet rädd för vad som kommer att hända i framtiden. Jag förstår att Karin Andersson många gånger kanske inte är helt ense med den övriga regeringen i dessa frågor, och att det kan vara svårt att driva jämställdhet i just den här regeringen har jag full förståelse för. Karin Andersson uppehöll sig mycket vid vad som har hänt. Det är inte så mycket att säga om det. Om man däremot ser framåt är det mycket som är oroväckande, t.ex. när det gäller kvinnornas arbetsmarknad. Karin Andersson trodde att efterfrågan på arbetskraft nu kommer att uppstå på industrisektorn och att det kommer att gynna kvoteringar av kvinnor. Jag är inte säker på att det blir en sådan efterfrågan som Karin Andersson påstår. Det beror litet på vilken näringspolitik regeringen för. Ser vi på vad som nu händer finner vi att man i stället håller på och lägger ned företag. Vad händer exempelvis inom NCB? Där räddar man inga jobb. Fortsätter den utvecklingen kan man befara att även industrisektorn kommer att rustas ned, liksom det finns risk att den offentliga sektorn kommer att rustas ned. Det är alltså mycket viktigt vilken politik regeringen bedriver på andra områden, och där är jag verkligen orolig för vad som kommer att hända från jämställdhetssynpunkt.
Herr talman! Karin Andersson konstaterade att vi ännu inte uppnått jämställdhet, trots att det enligt Karin Andersson gjorts och görs så mycket. Men det viktigaste är den politik som regeringen för. Karin Andersson sade att regeringen för en politik som är ägnad att åstadkomma ekonomisk balans. Men den ekonomiska politik som regeringen driver urholkar ju landstingens och kommunernas möjligheter att klara den service som människor behöver. I stället blir det någon annan som får ta det ansvaret. Vi vet sedan tidigare att det är kvinnorna som får göra det. När den totala sysselsättningen minskar är det kvinnornas möjligheter att få fotfäste på arbetsmarknaden som drabbas. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att det är så många unga flickor som är arbetslösa. Jag hörde just att 3 000 tonåringar i Stockholmsområdet är arbetslösa. Av dem är 2 000 flickor. Jag måste därför upprepa frågan: Vad gör regeringen för att få fram arbetsplatser även för unga flickor? Karin Andersson sade att industrin kommer att utvecklas. Enligt konjunkturinstitutets rapporter kommer industrisysselsättningen att minska. Det är kvinnorna som drabbas både av den sysselsättningsminskningen och av minskningen i den offentliga sysselsättningen. När det gällde organisationen sade jag att jag tycker att den blir splittrad: Ingen får det egentliga ansvaret för jämställdhetsfrågorna i fortsättningen. Det förvånade Karin Andersson att jag sade att arbetsmarknadens parter nu inte har insyn längre. De är ju representerade i den nya jämställdhetsnämnden, menade hon. Men den är ju en arbetsdomstol som utdömer vite. Arbetsmarknadens parter har där inte någon chans att medverka till att det blir större jämställdhet på arbetsmarknaden. Jag hoppas väldigt mycket på det extra kolet som Karin Andersson sade att hon skulle lägga på, för det behövs verkligen. Det räcker inte med att bara redovisa riktlinjer, utan det gäller att handla nu. Sedan tycker jag att det är rätt meningslöst att föra en diskussion i frågan om proposition eller skrivelse. Det aviserades att det skulle komma en proposition. Den skulle ha kommit den 10 mars eller den 1 april, tror jag det var, men det kom ingen. Det måste ändå ha varit Karin Anderssons mening att det skulle bli en proposition, men det måtte ha varit andra saker som gjort att man inte fick komma med några konkreta förslag. Vi har varit överens om de grundläggande förslagen i jämställdhetskommitténs betänkande Steg på väg, och nu tycker jag att det enda som finns att göra är att gå tillbaka till kanslihuset och ta fram förslag till hur vi skall lösa jämställdhetsfrågorna och inte bara prata om dem. Det är åtgärder som behövs i fortsättningen.
Herr talman! Först till Marie-Ann Johansson: Det är lätt att tala om att man har pengar när man gör det så enkelt för sig som vpk alltid gör och säger att försvaret kan man pruta på. Vi har olika uppfattningar om vikten av att ha ett försvar, och jag skall inte ta upp den debatten. Det är angeläget att göra prioriteringar inom ramen för de ekonomiska resurser vi har. Jag är inte fträmmande för det, men vad jag sade — och det håller jag fast vid — är att mycket av det som ökar förutsättningarna för jämställdhet, inte minst vår egen och andras inställning, kostar inte pengar, och där finns det mycket ogjort fortfarande. Sedan kan jag säga till både Marie-Ann Johansson och Marianne Stålberg att jag inte tänker ta upp en stor samhällsekonomisk debatt. Jag tycker inte att det är en sådan vi behöver föra här i dag, men den politik som regeringen för och som har resulterat i konkreta åtgärder för att stabilisera ekonomin har ju kommit till just för att göra det möjligt att bevara välfärden i samhället, att bevara och utveckla stödet åt de svaga grupperna och därmed också göra det möjligt att driva jämställdhetsarbetet vidare. Men där är vi alltså inte överens om vilka medel som bäst leder till resultat. Jag vill också ta upp frågan om varför regeringen skulle lägga fram en proposition och det sedan inte kom någon. Innehållet hade aldrig varit tänkt att vara annorlunda än vad det blev, och jag trodde att man skulle kunna kalla det en proposition. Jag fick emellertid bakläxa av de jurister som vi har tillgång till i kanslihuset. Enligt grundlagen kan regeringen inte komma till riksdagen med en proposition, om den inte innehåller ett konkret yrkande inom riksdagens eget ansvarsområde. Här gällde det regeringens ansvarsområde, och jag fick helt enkelt inte lov att lägga fram förslaget i form av en proposition. Innehållet har som sagt aldrig varit tänkt att vara något annat än vad det är, men min egen intention var att det skulle vara en proposition.
Herr talman! Karin Andersson vill inte ta upp en samhällsekonomisk debatt, och det är klart att det är svårt att göra det nu när vi har kommit till replikerna. Men vi måste väl ändå vara överens om att vad man satsar på har väldigt stor betydelse ur jämställdhetssynpunkt. Sparplanen kommer att få en väldigt negativ inverkan på jämställdheten. Vi kan ta skolans område som ett exempel. Att man drar in på stödet inom arbetsmarknadsområdet kommer också att betyda en del för jämställdheten. Att vi från vpk hellre vill göra andra besparingar, som enligt min mening inte skulle drabba jämställdheten lika mycket, måste ju faktiskt höra till den här debatten, även om vi kanske inte hinner föra den mer nu. När det gäller proposition eller skrivelse, så tycker jag att man kunde ha haft konkreta förslag med, och då hade man kunnat framlägga en proposition. Jag är inte heller så väl bevandrad i denna kammares arbete. Jag skrev en motion, som jag inte fick lämna in, just därför att det kom en skrivelse i stället för en proposition. Det var tråkigt. På det sättet kom vpk:s synpunkter först i dag, eftersom vi inte sitter i utskottet och inte kunde vara med och påverka behandlingen där. För oss hade det alltså mycket stor betydelse att det inte var en proposition.
Herr talman! Karin Andersson säger att vi inte skall föra en samhällsekonomisk debatt, och det är väl riktigt. Men de åtgärder regeringen hittills föreslagit i fråga om jämställdheten har ju motsatt verkan och leder i rakt motsatt riktning. Häromdagen fick vi veta att underskottet i statsbudgeten kommer att bli 70 miljarder, alltså betydligt mer än vad vi hade väntat oss. Det blir bara värre och värre med Sveriges ekonomi. Då blir ju detta en prioriteringsfråga, som jag ser det, alltså en fråga om man vill satsa på jämställdhetsåtgärder eller på andra saker.
Herr talman! Det är självklart att ekonomin hör ihop med jämställdheten. Om man inte har ekonomiska förutsättningar för någonting, kan man inte heller driva jämställdhetsfrågorna. Det är därför jag sade att det är viktigt att man för en sådan politik att landet kommer i balans. Det vill jag hävda att regeringen gör. Men man kan ha olika åsikter om vilka medel som bör användas för att komma dit, och det var den debatten som jag menar att det inte fanns så mycket mening i att föra här. Till Marie-Ann Johansson vill jag bara säga att jag mycket väl visste att det inte gick att lägga fram motioner i samband med en skrivelse. Just detta faktum var en av orsakerna till att jag så långt jag kunde drev kravet på att det skulle läggas fram en proposition, men jag fick ge mig för juristerna, och jag beklagar det. Jag vet också att vpk:s enda möjlighet att delta i diskussionerna var här i kammaren. Däremot har socialdemokraterna möjligheter att argumentera och avge reservationer i utskottet, och för dem har jag inte samma dåliga samvete. Budgeten för nästa budgetår är ännu inte färdigbehandlad, och därför vill jag inte kommentera den. Men jag tror nog att de allra flesta förstår och inser, inom alla partier, att vi måste vidta åtgärder som leder till att vi inte också i fortsättningen lever över våra tillgångar. Annars gynnar vi inte någon, och inte heller jämställdhetsarbetet.

Herr talman! Som underlag för kammarens debatt om jämställdhetsfrågorna finns dels regeringens skrivelse om riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbetet, dels fem motioner som behandlar jämställdheten inom skilda områden. Jag kommer i mitt inlägg inte att närmare beröra dessa fem motioner, utan vill helt kort inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan vad avser motionerna. Däremot kan det finnas skäl att utifrån regeringens skrivelse framföra några synpunkter. Som framgått av tidigare diskussion här redovisas i skrivelsen dels de senaste årens reformer på jämställdhetsområdet, dels riktlinjerna för det fortsatta arbetet för att främja jämställdheten inom skilda samhällsområden. Vidare förs en diskussion om hur olika praktiska hinder skall kunna undanröjas eller minskas, för att kvinnor och män skall kunna förvärvsarbeta på någorlunda lika villkor. Jag tror att det är angeläget att regeringen på detta sätt redovisar sin uppfattning och skapar en plattform för vidare insatser på jämställdhetsområdet. Skrivelsen ger också, tycker jag, en nyttig påminnelse om att jämställdhetsarbetet griper in på väldigt många områden. Allteftersom diskussionerna om och arbetet med jämställdheten fortsatt under 1970-talet har en mängd data presenterats som på skilda sätt kan illustrera hur långt vi har kommit i detta arbete. I den strida strömmen av statistik finns några siffror som man kan ta fasta på. Under 1960 och 1970-talen har antalet personer i arbetskraften ökat medi runt tal 550 000. Merparten av dessa har varit kvinnor. Vidare har förvärvsintensiteten för kvinnor ökat från ca 60 9 till 75 26. I detta avseende har jämställdheten mellan män och kvinnor alltså påtagligt förbättrats, även om vi inte internationellt sett intar den topposition som många kanske tror att vi har. Vad vi under 1960 och 1970-talen har upplevt i Sverige är inget unikt för de europeiska länderna, där man alltsedan världskriget bibehållit en ganska hög förvärvsfrekvens. När det gällt att bryta etablerade könsrollsmönster på arbetsmarknaden har vi på det hela taget varit mindre framgångsrika. I mansdominerade yrken har äldre män ersatts av unga män. Den knappt halva miljonen nytillkomna kvinnor på arbetsmarknaden har sökt sig till handels-, serviceoch omvårdnadsyrken, alltså till ganska traditionella kvinnoyrken. Den offentliga sektorn har erbjudit en aldrig sinande ström av nya arbetstillfällen, vilka till kanske 80 0 tagits i anspråk av kvinnor. På så sätt har vi i Sverige fått en kanske större koncentration än vad fallet är i andra länder av kvinnor till ett fåtal yrken. En inbrytning av kvinnor inom tillverkande industri av den typ som ägt rum ute i Europa och som kanske bl.a. var ett resultat av världskriget och uppbyggnadsarbetet efter detta har inte i motsvarande utsträckning förekommit i Sverige. Samtidigt som den offentliga sektorn expanderat har vi i Sverige alltså fått en större traditionsbundenhet när det gäller kvinnors yrkesval än vad fallet är i andra länder. Vilken prognos kan man då ställa inför 1980-talet? Statsrådet Andersson var något inne på detta. Kommer traditionsbundenheten att bestå, eller finns det inom ungdomskullarna nya strömningar när det gäller yrkesvalet, vilka kommer att påtagligt förändra situationen, så att vi kanske i början av 1990-talet kommer att få se ett annorlunda mönster växa fram? Även om man beträffande enstaka utbildningslinjer kan skönja förändringar i ungdomens val av utbildning, är mönstret ändå påfallande stabilt. Det finns t.o.m. forskare som menar att de tendenser till uppluckring i detta mönster som förekom under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet har bromsats upp. Om en sådan iakttagelse skulle vara riktig, har jag svårt att se att någon större förändring av yrkesvalsmönstret kommer att vara för handen om ett tiotal år. Men det finns en del faktorer som pekar i annan riktning — vilket också andra talare varit inne på under den förda diskussionen — bl.a. den offentliga sektorns expansion. Jag tycker att långtidsutredningen ger mycket klara belägg för att den tillväxt inom den offentliga sektorn som ägt rum under 1960 och 1970-talen inte kommer att fortsätta, oavsett vilka regeringar som kommer att sitta vid makten. Det är helt orealistiskt att beträffande kommunoch landstingsområdet räkna med en volymökning på exempelvis 6-7 Yo per år. Man inriktar sig nu i stället på en tillväxt av den offentliga sektorn om kanske ca 1 96. Förutsättningarna för skapande av nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn har alltså förändrats. Många kvinnor kommer inte på samma sätt som hittills att kunna få jobb inom denna sektor utan kommer att tvingas söka sig till andra sektorer. Man kan självfallet, som Marianne Stålberg gör, kritisera regeringen för en politik som innebär en dämpning av den offentliga sektorn. Men det går, som någon uttryckte det, inte att föra en fullsysselsättningsskapande politik på sikt, om inte landets ekonomi är i balans. Om så inte är förhållandet, finns det ingen möjlighet att i framtiden bereda arbetstillfällen vare sig för unga kvinnor eller ens för unga män. Jag tycker att det finns många brister i den argumentation som Marianne Stålberg redovisar. Självfallet finns det regionala variationer i de förutsättningar som gäller för unga kvinnor som söker arbete. Det är kanske inte lika stora svårigheter för unga kvinnor att under 1980-talet få jobb i storstadsregionerna inom den offentliga sektorn, eftersom dessa har större personalomsättning än andra regioner. En dämpad tillväxt inom den offentliga sektorn i landet i dess helhet skulle dock kunna bli den faktor som mest aktivt skulle komma att påverka unga kvinnors val av jobb och strävandena att bryta det ganska traditionella könsrollsmönstret. Den tillverkande industrin kommer enligt min mening i större utsträckning att bli alternativet för de unga kvinnor som under de närmaste åren söker sig ut på arbetsmarknaden. Man måste då ställa sig följande frågor: Är vårt utbildningssystem anpassat till dessa nya förutsättningar? Hur snabbt kan vi ställa om utbildningssystemet? Och hur snabbt — vilket inte är minst viktigt - kommer ungdomarna, och då särskilt de unga flickorna, att reagera på dessa signaler om en dämpad offentlig sektor så att de påverkas i sitt utbildningsval? Skulle trögheten i alla dessa system vara så stor som under gångna årtionden, tror jag och många med mig att vi kommer att stå inför utomordentligt stora problem. Framför oss kan vi alltså se en bild av hur ett traditionellt linjeoch utbildningsval bland flickorna på 1980-talet leder till allt större problem att få jobb, medan industrin ropar efter utbildade ungdomar, framför allt inom det tekniska området. Det skulle vara intressant att höra vilka framtidsbilder statsrådet Andersson har när det gäller möjligheterna att i framtiden ändra utbildningssystemet och i fråga om flickornas förmåga att fånga upp nya trender. Tror statsrådet att utbildningssystemet har den nödvändiga flexibiliteten och att signalerna tillräckligt snabbt når dessa unga flickor, så att de inom ett antal år finner det naturligt att söka sig till utbildningslinjer med ökat inslag av tekniska och naturvetenskapliga ämnen som ger jobb inom måhända den tillverkande industrin? Datateknikens expansion inom mikrodatorområdet kommer med stor säkerhet att påverka arbetsmarknadens utseende och struktur. På vilket sätt påverkar detta det praktiska jämställdhetsarbetet? Dataeffektutredningen har som en av sina uppgifter att fundera över detta. Utan att föregripa utredningens resultat kan jag konstatera, att vi redan i dag ser följderna av datateknikens intåg inom exempelvis kontor och handel — typiskt kvinnliga yrkesområden. Enkla, rutinartade arbetsuppgifter försvinner och ersätts till en del av andra enkla jobb, men i mindre omfattning. Däremot tillkommer ofta ett antal väsentligt mer kvalificerade uppgifter, ofta med ett betydande ADB-tekniskt innehåll. Behovet av tekniskt kunnande ökar alltså. Över huvud taget tycks det inför 1980-talets arbetsmarknad finnas en påtaglig tendens till att teknikutbildningen kan komma i förgrunden på ett helt annat sätt än vad som gällt på 1970-talet. Jag tror att de som i kväll besöker Ingenjörsvetenskapsakademien kommer att få höra mer om detta. Herr talman! Hela vår välståndsutveckling under tiden fram till sekelskiftet kommer i högre grad att vara avhängig av vår förmåga att genom utvecklad teknik skapa en industriell renässans till gagn för exporten och med uppgiften att via alternativa bränsletekniker minska vårt oljeberoende. Detta framtidsscenario skapar alltså delvis nya förutsättningar för jämställdhetsarbetet på den svenska arbetsmarknaden på 1980 och 1990-talen. Inte minst flickornas hittills svaga intresse för och blygsamma inbrytningar på teknikområdet ger anledning till en hel del funderingar. Det skulle dock föra för långt att i dag redovisa dem. Men i all korthet tror jag mig våga göra följande påstående: Om inte kvinnorna kvantitativt och kvalitativt skall förlora sin relativa position på arbetsmarknaden, måste den nya kvinnogenerationen ta teknikutmaningen på allvar. Det är en stor och spännande utmaning — inte minst mot vårt utbildningssystem i dess skiftande former. Det moderata kravet på en bättre framtidsanpassad skola är därför högst relevant i detta sammanhang. En sådan skulle skapa förutsättningar för en bättre jämställdhet i framtiden mellan män och kvinnor. Herr talman! Jag sade inledningsvis att jämställdhetsarbetet som det presenteras i regeringens skrivelse rymmer många olika dimensioner. Jag har i detta inlägg pekat på ett par områden och på arbetet för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden anlagt litet av ett framtidsperspektiv med beaktande av den offentliga sektorns utveckling och den framväxande datateknikens betydelse. Låt mig, herr talman, avslutningsvis få understryka att arbetsmarknaden i dag och i morgon speglar och avspeglar de enskilda människornas och familjernas värderingar — värderingar som endast mycket långsamt förändras. Människornas värderingar i fråga om jämställdheten och arbetsfördelningen mellan män och kvinnor kommer alltid att sätta gränser inom vilka det här arbetet kan bedrivas. Givetvis kan dock ett genomtänkt opinionsskapande arbete sakta förändra attityder och värderingar och vidga gränserna för jämställdhetsarbetet. Vi kan lagstifta i parlamentet om både det ena och det andra, men denna lagstiftning påverkar — tack och lov — inte arbetet och upplevelserna i hemmet. Den påverkar endast i mycket liten utsträckning den vardagliga arbetsfördelningen i hemmet. Det är också viktigt att de s.k. opinionsbildarna när det gäller jämställdheten inte befinner sig så långt före eller på ett så annorlunda plan att deras budskap av de många människorna uppfattas som irrelevant och mera anpassat till ett begränsat fåtal, till någon form av jämställdhetselit. Ty vad praktisk jämställdhet enligt min uppfattning innebär och förutsätter, det är en ömsesidig respekt för och ett hänsynstagande till varandras arbetsuppgifter i vardagslivet och inte minst i hemmet och att vi män engagerar oss i de vardagliga sysslorna i hemmet och tar vår del av ansvaret. Statsrådet Andersson var inne på detta, och det kan inte nog understrykas. Det är måhända inte lika rubrikskapande, herr talman, att praktiskt syssla med de vardagliga tingen som att stifta lagar om jämställdhet och införa jämställdhetsombud, men detta förändrade synsätt och synen på arbetsfördelningen i hemmet är en absolut förutsättning för att man skall kunna tala om och skapa verklig jämställdhet mellan män och kvinnor. Herr talman! Det är mycket enkelt att tala om jämställdhet — framför allt om man har 45-50 mil till hemmet och fru och barn. Men det kräver ett praktiskt handlande i det lilla vardagliga perspektivet, att i kamratlig anda visa varandra hänsyn och att villigt bära varandras bördor och ta ett gemensamt ansvar för hem och familj.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

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Anders Högmark är jag fullt på det klara med orakerna till att Karin Andersson inte fick skriva en proposition och komma med några konkreta förslag när det gäller jämställdheten. Han säger att det i fortsättningen inte går att föra en politik som ger full sysselsättning. Det är tankar från 1920-talet. Endast genom att föra en politik med full sysselsättning som mål kan vi nå ekonomisk balans. Det är vad vi säger. Och man måste utnyttja den resurs som människor i arbete är. Vi måste arbeta oss ur krisen och inte svälta oss ur den. Anders Högmark säger också att moderaterna vill ha en bättre skola, och då undrar jag: Blir skolan i fortsättningen bättre med större klasser och färre lärare och genom att glesbygdsskolor försvinner i långa rader?
Herr talman! Anders Högmark frågade om jag ansåg att utbildningsväsendet kunde vara en broms för ett mindre traditionellt yrkesval. Jag tror faktiskt inte att det är där bromsen sitter. Anders Högmark hade mycket mera rätt när han talade om att vi själva utgör en broms — som vuxna förebilder för barn, som föräldrar till barn och när det gäller attitydbildningen över huvud taget i samhället. Att bryta könsrollsmönstret på arbetsmarknaden är viktigt. Detta att flickorna i så liten utsträckning går till industrin beror också på industrin själv. Under den högkonjunktur vi haft nu har ju företagen, trots att kvinnor varit arbetslösa på expansionsorter, försökt rekrytera manlig arbetskraft i t.ex. Norrland. De anser tydligen inte att kvinnorna är lämplig arbetskraft. Jag tror att det inte minst hos arbetsgivarna behövs en attitydförändring i den här frågan.
Herr talman! Man kan givetvis argumentera på många sätt, och man kan som Marianne Stålberg göra gällande att regeringen har uppfattningen att man skall svälta det här landet ur dess problem. Jag är övertygad om att om vi inte arbetar och sparar oss ur problemen, om vi inte ger människorna förutsättningar och stimulans för att arbeta sig ur dem, då kommer det att gå väldigt illa. Ganska säkert kommer det inte att gå alls, om man med Marianne Stålbergs recept fortsätter att expandera den offentliga sektorn. Det är uppenbart att den 6-7-procentiga volymökning som man haft i kommuner och landsting under de gångna 10-15 åren inte är någonting som bekymrar Marianne Stålberg. Men det finns inga genvägar till att skapa balans i den svenska ekonomin. Om man inte reducerar volymtillväxten inom den offentliga sektorn kommer inte landet i balans, och då kan vi heller inte ha råd med vare sig den ena eller den andra insatsen på jämställdhetsområdet. Jag är alldeles övertygad om att en bättre skola ger förutsättningar för att driva ett aktivt jämställdhetsarbete. Däremot är jag mer tveksam och kanske mer pessimistisk än Karin Andersson när det gäller den nuvarande skolans förmåga. Man har inom skolsystemet inte visat någon imponerande snabbhet och förmåga att ställa om sig under den gångna tiden, trots ett otal reformer. Kravet på mera av tekniska och naturvetenskapliga ämnen kommer att göra sig gällande mer och mer, och därigenom skapas förutsättningar och möjligheter att ge kvinnor och unga flickor en utbildning som bryter utvecklingen mot mycket traditionellt yrkesval. Och detta, herr talman, trodde jag var någonting som också Marianne Stålberg var intresserad av. Jag trodde att ett av hennes motiv för arbetet inom jämställdhetsområdet var just att bryta det sneda yrkesvalet. Men jag har kanske tagit fel därvidlag. Det finns kanske fortfarande intresse av att behålla detta.
Herr talman! Den offentliga sektorn utgör ju en stimulans också för den privata sektorn. Dessutom — och det är väldigt viktigt — tillgodoses angelägna behov genom den offentliga sektorn. Och det måste väl ändå vara bättre att människor är i arbete än att de går arbetslösa. Vi vet också att det är bland kvinnorna som vi har den största andelen arbetslösa.
Herr talman! Jag frestas naturligtvis att fråga: Vill inte Marianne Stålberg över huvud taget diskutera expansionen inom den offentliga sektorn? Jag sade att volymökningen legat på 6-7 96, och jag vill be Marianne Stålberg att ange hur stor volymökning hon anser vara motiverad för att vi skall kunna skapa de här utvecklingsmöjligheterna för unga kvinnor och andra. Jag tror att ganska många — ja, de flesta — av de ledamöter som sitter här i kammaren nu och även av de övriga har klart för sig att en dämpad tillväxt inom den offentliga sektorn är en förutsättning för att vi skall kunna skapa balans i svensk ekonomi. Jag trodde att även socialdemokraterna hade den insikten. Om de inte har det, då bör de gå ut och klarare redovisa sin inställning.

Herr talman! Jämställdheten, som vi nu diskuterar, är i mångt och mycket en fråga om den enskilda människans rätt att forma sitt liv efter sina egna förutsättningar och intressen och inte efter det kön som man råkar tillhöra. Detta att skapa större möjligheter för människan att anpassa sin tillvaro efter sina egna förutsättningar är till stor fördel inte bara för den enskilda människan utan också för samhället i dess helhet. Vi får ett bättre samhälle, om var och en kan göra sin bästa insats oberoende av om vederbörande råkar vara man eller kvinna. Thistoriska sammanhang har man kallat den här utvecklingen för kvinnans frigörelse, men jag skulle vilja hävda att det handlar om frigörelse både för kvinnor och för män. Det här är en fråga som är lika angelägen oavsett vilket kön man tillhör. Det handlar om rätten för kvinnan att få forma sig en tillvaro utanför hemmet, men det rör sig lika mycket om rätten för mannen att få delta i den viktiga del av tillvaron som är förlagd till hemmet. Jag skulle vilja påstå att det senare, alltså mannens rätt att få delta i hemmets sysslor, är ännu mera eftersatt i dagens samhälle än kvinnans rätt att komma ut på arbetsmarknaden. Att vara yrkeskvinna är trots allt numera och sedan ganska lång tid tillbaka en mycket respektabel tillvaro, men att vara hemmaman är inte respektabelt ännu. En man som ägnar huvuddelen av sin tillvaro åt att sköta hem och barn anses vara en ganska skum figur, som säkert inte gör rätt för sig. Jagtror att det är mycket viktigt att man när man diskuterar jämställdheten försöker undvika att pressa på den enskilda människan och den enskilda familjen alla typer av schabloner och stöpslevar. Ledstjärnan måste vara att varje människa och varje familj skall få forma tillvaron på det sätt som passar just de ifrågavarande personligheterna bäst. Det måste bygga på rätten både för män och för kvinnor att bidra till såväl familjens ekonomi som skötseln av hem och barn. Det innebär att vi måste ha en arbetsmarknad och över huvud taget ett samhälle som på olika sätt gör det möjligt att kombinera hemarbete och förvärvsarbete, varvid den här friheten skapas både för män och för kvinnor. Ett sätt att kombinera hemarbete och förvärvsarbete är naturligtvis deltidsarbete. Det är en lösning som borde vara lika intressant oavsett om vederbörande är man eller kvinna. Tyvärr har ju den här möjligheten hittills till övervägande del utnyttjats av kvinnor, vilket ju är en rest av stelbenta attityder som fortfarande präglar vårt arbetsliv. F. n. är det ju så, att om man deltidsarbetar under ett visst antal veckotimmar, förlorar man en lång rad sociala förmåner. Det här är naturligtvis ganska orimligt, och det motverkar jämställdheten. Det motverkar kvinnornas möjlighet till en trygg tillvaro på arbetsmarknaden, liksom också männens möjligheter att göra den avvägning mellan hemarbete och förvärvsarbete som de skulle vilja göra. Jag och några partikamrater har tagit upp den här saken i en motion. Där har vi föreslagit att man i första hand när det gäller de lagreglerade sociala förmånerna skulle se över problemen och skapa regler som gör att deltidsarbetande behandlas på i princip samma sätt som heltidsarbetande. Vår förhoppning var naturligtvis att detta sedan skulle sätta spår på den avtalsreglerade sektorn. I utskottsbetänkandet hänvisar vi till den kartläggning av de deltidsarbetandes villkor som pågår och säger att man får ta upp frågan efter det att kartläggningsarbetet blivit färdigt. Som motionär tycker jag det är godtagbart att man hanterade det på det sättet. Därför har jag ställt mig bakom det ställningstagande som görs i utskottet. Men jag vill betona att det är väldigt viktigt att man tar tag i de här frågorna. F. n. har en mycket stor del av de förvärvsarbetande — och till övervägande delen kvinnor — en klart otillfredsställande social trygghet genom det system som finns. Och i utskottets betänkande finns alla de regler redovisade som påverkas av arbetstiderna. Jag hoppas alltså att det kommer att hända saker och ting här. Vad som också är väldigt viktigt för möjligheten för både män och kvinnor att avväga sina insatser mellan arbete i hemmet och kontakt med barn å ena sidan och förvärvsarbete å andra sidan är hur man klarar samhällsplaneringen. Den utveckling som vi har haft under senare årtionden — mot ett samhälle där man separerar arbetsområden, bostadsområden och service och med väldigt långa pendelresor, mycket långa resor till och från olika typer av service och rekreationsmöjligheter som följd — är naturligtvis klart negativ ur jämställdhetssynpunkt. De här problemen är särskilt markanta i storstadsområdena, men också i typiska glesbygdslän ser man många exempel på att människor tvingas till mycket långa pendelresor för att klara förvärvsarbetet. Det är viktigt om vi vill skapa ett samhälle med en fungerande jämställdhet, där både män och kvinnor tar aktiv del i såväl yrkesliv som hemliv, att åstadkomma närhet mellan bostäder, arbetsplatser, service och rekreationsmöjligheter. Den här samhällsplaneringsmålsättningen, som sätter sina spår i kraven på regionalpolitik och näringspolitik över huvud taget och också på kommunernas planering av sin utbyggnad på sina bostadsområden, är grundläggande för möjligheten att få ett jämställt samhälle. Ett annat grundläggande krav är naturligtvis att man har en väl utbyggd barnomsorg, att samhället kan ställa upp och ta hand om barnen på ett positivt och utvecklande sätt medan föräldrarna förvärvsarbetar. Och man kan med tillfredsställelse konstatera att utbyggnaden av barnomsorgen har fortsatt i mycket hög takt på senare år, trots ekonomiska svårigheter, och det måste vara en klar målsättning att denna utbyggnad skall fortsätta. Men det är också viktigt att föräldrarna har möjlighet att anpassa sina arbetstider efter önskan att ägna mer tid åt barnen. Också här har det skett saker och ting. Vi har fått nya lagar, som gör det möjligt för småbarnsföräldrar att minska sin arbetsdag till sex timmar eller ta ledigt på heltid under några år och sedan återkomma till arbetet. Vi har vidare fått en utbyggd föräldraförsäkring. Allt det här är avsett att just underlätta en balanserad avvägning mellan förvärvsarbete och hemarbete, och målsättningen måste vara att de här möjligheterna utnyttjas i lika hög grad av män som av kvinnor. Men vi måste gå vidare. Jag tror det är väldigt viktigt att man bygger ut stödet till familjerna, och ett förverkligande av det gamla centerkravet på ett vårdbidrag måste vara nästa viktiga steg just för att skapa den här valfriheten både för män och för kvinnor. Ett genomförande av de förslag som har aktualiserats om ATP-poäng för vård av barn i hemmet är också ett viktigt steg i den här riktningen. Skall jämställdheten och möjligheten att förena förvärvsarbete och hemarbete bli en realitet krävs det också att det finns jobb att tillgå. Det här har vitsordats många gånger i den här debatten. Det är med en viss förvåning som jag har lyssnat till en del av debattinläggen. Marianne Stålberg sade i sitt inledande anförande att regeringen för första gången i modern tid har övergivit målet full sysselsättning. Det är ett påstående som hon inte har hittat på själv — det är en upprepning av vad andra socialdemokrater har sagt före Marianne Stålberg. Men jag blir litet förvånad varje gång, för man har aldrig gjort ett försök att på något sätt visa vad man bygger det här häpnadsväckande påståendet på. Faktum är ju för det första att regeringen vid upprepade tillfällen slagit fast att man har målet full sysselsättning och för det andra att regeringen i praktisk handling har visat att man har målet full sysselsättning. Arbetslösheten i Sverige är naturligtvis för hög — det är den alltid när det finns en arbetslöshet — men internationellt sett är den unikt låg. Det är praktiskt taget omöjligt att hitta något industriland som har en lägre arbetslöshet; det lär finnas ett par undantag. Vi kan också konstatera att ingen regering — det tror jag att jag vågar påstå — har satsat så mycket på sysselsättningen som de båda Fälldinregeringarna. Resultatet är också, som även Karin Andersson påpekade, att vi har flera människor i sysselsättning nu än vad vi har haft någonsin tidigare. Marianne Stålberg påstår att man övervältrar kostnaderna på kommunerna och gör det svårare för kommunerna att upprätthålla service och sysselsättning. Men verkligheten är ju att staten aldrig har stått för så stor andel av kommunernas utgifter som fallet är just i dag. Aldrig tidigare har kommunerna fått ett så massivt ekonomiskt stöd som just nu. Man påstår att regeringen för en politik som leder till arbetslöshet och utslagning. Det är lätt att konstatera att om det skulle bedrivas en ekonomisk politik av socialdemokratiskt märke, dvs. en politik som leder till ständigt ökade budgetunderskott och ständigt ökad utlandsupplåning, skulle det verkliga hotet mot sysselsättningen uppstå — den verkliga risken för utslagning och därmed också det verkliga hotet mot jämställdheten här i landet. Vi har alltså en situation där vi har fler sysselsatta än vi hade under socialdemokratisk tid. Vi har fler kvinnor sysselsatta än någonsin under den socialdemokratiska tiden. Vi har en bättre fungerande barnomsorg än vi någonsin hade under den socialdemokratiska tiden. Givetvis återstår väldigt mycket att göra. Det är, som Karin Andersson påpekade i sitt anförande, långt kvar innan vi har uppnått jämställdhet. Men låt oss ändå slå fast att detta är en målsättning som förenar oss alla i denna kammare, och låt oss med gemensamma tag också se till att den målsättningen förverkligas.
Herr talman! Pär Granstedt talar om vårdnadsbidrag. Jag hoppas verkligen att vi inte får något förslag om det. Vi har många gånger talat om att det kommer att ta resurser från andra mycket angelägna områden, som Pär Granstedt själv nämnde, bl.a. utbyggd barnomsorg. Det är ett exempel. Var skall vi då få pengarna till det? Pär Granstedt säger att jag inte själv hade hittat på att det här är den första regeringen som släpper kravet på full sysselsättning, utan det skulle någon annan ha gjort. Ja, det är den regering som sitter i dag som har hittat på det, för i propositionen om besparingar i statsverksamheten konstateras det öppet att de riktlinjer för politiken som regeringen förordar endast kan reducera omfattningen av ”den arbetslöshet som inte kan undvikas”. Vad betyder det? Sedan har konjunkturinstitutet i sina beräkningar sagt att arbetslösheten kommer att omfatta 150 000-160 000 personer nästa år. Då skulle jag vilja ha en förklaring av Pär Granstedt, om inte detta innebär att man lämnat kravet på full sysselsättning. Pär Granstedt säger att det aldrig tidigare har givits så mycket pengar till kommunerna. Det går stick i stäv mot vad som sagts i den här kammaren bara för några dagar sedan. Jag kan ge några exempel, nämligen att skatteutjämningsbidraget har minskat betydligt och att det har aviserats minskade statsbidrag till skolorna.
Herr talman! För det första vet jag inte varifrån Marianne Stålberg har fått påståendet att man skulle finansiera vårdnadsbidraget genom att minska stödet till barnomsorgen. I varje fall har inte den nuvarande regeringen eller något parti som ingår i den föreslagit någonting sådant. För det andra säger Marianne Stålberg beträffande den fulla sysselsättningen att det konstaterats att vi kommer att ha arbetslöshet framöver, och hon pekar på att vi har arbetslöshet redan nu. Vi har alltid haft arbetslöshet i det här landet, Marianne Stålberg. Om kravet på att man skall anses uppfylla önskemålet om full sysselsättning är att man skall ha noll människor i arbetslöshet, så är det bara att konstatera att socialdemokraterna heller aldrig uppnådde det målet. Även under den socialdemokratiska tiden fick vi uppleva att arbetslösheten ökade något under lågkonjunktur och sjönk under högkonjunktur. Man satte in olika arbetsmarknadsåtgärder för att begränsa arbetslösheten så mycket som möjligt, men man nådde aldrig ned till siffran 0. Det har alltså inte skett någon som helst förändring på den punkten. Vi har fortfarande målet full sysselsättning framför oss, men vi inbillar oss inte att vi den här gången skulle lyckas med det som socialdemokraterna aldrig lyckades med, nämligen att komma ner till siffran 0 i arbetslöshet. Marianne Stålberg säger vidare att påståendet att vi aldrig har gett så kraftigt stöd till kommunerna som nu strider mot vad som sagts i tidigare debatter. Det är klart att har man som källa bara vad andra socialdemokrater har sagt i debatten — och det är tydligen fallet här också — så hamnar man fel, precis som Marianne Stålberg gör. Jag skulle vilja föreslå Marianne Stålberg att se på det stöd som faktiskt går ut till kommunerna i stället för att bara lyssna på sina partikamrater. Då kunde hon nämligen lätt konstatera att det stödet är mer omfattande nu än det någonsin varit under den socialdemokratiska tiden, även jämfört med kommunernas totala utgifter, som har vuxit kraftigt också under den här perioden. Alltså: både relativt och absolut har statens stöd till kommunerna ökat.
Herr talman! De olika bidrag som jag talade om blev beslutade under den socialdemokratiska regeringens tid, men de har försämrats under den borgerliga regeringens. Det är inte bara härifrån kammaren som jag har hämtat den uppgiften. Det var en debatt om detta häromdagen, men det finns också dokumenterat på annat håll. Vårdnadsbidraget är en djupt ojämställd reform. Det blir ju kvinnor som för de summor som man har råd att ge i vårdnadsbidrag kommer att vara tvungna att stanna hemma i fortsättningen. Sedan säger Pär Granstedt att regeringen inte har uppgett målet full sysselsättning. Men jag har ju just nu läst upp ett citat ur besparingspropositionen, där man klart och tydligt säger detta. Vi har fortfarande målet full sysselsättning kvar.
Herr talman! I besparingspropositionen står det klart uttalat, Marianne Stålberg, att målet full sysselsättning ligger fast. Bläddra fram det citatet i stället, så kanske vi sedan kan avföra den debatten! Att man konstaterar att vi kommer att få en viss arbetslöshet också i framtiden — liksom vi har haft så länge nationen har existerat — är bara att beskriva sanningen. Den kan man ju inte dölja med några allmänna formuleringar i en proposition. Det är helt klart att en viss arbetslöshet förmodligen blir oundviklig, liksom det har varit oundvikligt med arbetslöshet även under den socialdemokratiska tiden. Att vidare, som Marianne Stålberg gör, hävda att bidrag som är beslutade under den socialdemokratiska tiden har försämrats för kommunerna under de här åren stämmer inte heller med sanningen. Jag skulle vilja råda Marianne Stålberg att se efter vilka bidrag som utgår till kommunerna och hur de har utvecklats under senare delen av 1970-talet. Det är bara att konstatera att de har ökat kraftigt, både i absoluta tal och relativt, för kommunerna, och i synnerhet har skatteutjämningsbidraget ökat mycket kraftigt under den tiden. Det går inte att förneka verkligheten, även om den skulle råka peka åt ett håll som inte passar den egna argumentationen. Vidare är vårdnadsbidragen djupt ojämlika, säger Marianne Stålberg. Varför är de djupt ojämlika? Det vanligaste angreppet mot centerns förslag om vårdersättning — det är ju fråga om en ersättning — är att den utgår lika för alla. Enligt mitt enkla sätt att se är det just kvintessensen av jämlikhet, att betalar man ut ersättning för ett arbete — och vi tycker att det är ett arbete att vårda barn, även om det råkar ske i hemmet — så skall den vara lika för alla. Däremot företräder Marianne Stålberg, såvitt jag förstår, en linje som innebär att om en generaldirektör stannar hemma och vårdar barn, så skall det betalas bättre än om en textilarbeterska gör det. På något mirakulöst sätt anser Marianne Stålberg att det är mer jämlikt. Jag har inte den jämlikhetssynen — det vill jag gärna deklarera.

Herr talman! Av den här debatten har det tydligt framgått å ena sidan att det har hänt väldigt mycket under 1970-talet och å andra sidan att vi har långt kvar innan målet om jämställdhet mellan kvinnor och män är uppnått. Emellertid har medvetenheten om jämställdhetsfrågorna ökat väsentligt i samhället. Låt oss konstatera att männen — till skillnad från vad som var fallet för några år sedan — nu ändå i ökad utsträckning erkänner de orättvisor som kvinnor utsätts för. Vi kan också notera att allt fler människor tar sitt ansvar när det gäller omvårdnaden om sina barn. Statsrådet Karin Andersson sade att kvinnorna fortfarande tar huvuddelen av arbetet i hemmen. Det är ett riktigt påstående, men jag tycker ändå att man skall kunna notera den förskjutning som har ägt rum och fortfarande äger rum till det bättre. Mycket återstår att göra också på arbetslivets område. Ser vi det statistiskt visar det sig mycket entydigt att kvinnor har lägre lön och lägre sysselsättningsgrad än män. De har också genomsnittligt sett lägre befattningar. Här tycker jag för egen del att det är värdefullt att regeringen har presenterat den här handlingsplanen, som visar hur vi kan gå vidare i arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor. I besparingstider är det angeläget att få sagt att åtskilligt av det som kan göras på detta område inte alltid behöver kosta pengar. Vi vet att det är svårt med samhällsekonomin — den måste komma i balans. Men även om det blir begränsningar i de offentliga utgifterna — besparingarna kommer framför allt att gälla ökningstakten — så är det uppenbart att vi kommer att kosta på oss rätt mycket också under 1980-talet. Då är det viktigt att arbetet för jämställdhet drivs med kraft. I det arbetet är handlingsplanen ett värdefullt dokument. I mycket stor utsträckning rör det sig om — vilket har sagts av flera talare i den här debatten — att förändra attityder. Jag tror exempelvis att jämställdhetsombudsmannen kan få betydelse när det gäller att få arbetsgivarna positivt inställda till att satsa på kvinnorna i yrkeslivet. En sådan förändrad syn behöver vi också på den fackliga sidan. Jämställdhetsombudsmannen har ju nyss påbörjat sitt arbete. Låt mig erkänna att jag är mycket förväntansfull. Jag hoppas att jämställdhetsombudsmannens insatser blir av det slaget att de kan föra med sig goda resultat, så goda att jämställdhetsombudsmannen blir accepterad inte bara av den breda allmänheten utan också av dem i de politiska församlingarna som varit tveksamma eller motståndare till den här reformen. Herr talman! Jag vill med detta korta inlägg yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Det är ett märkligt betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi har att behandla här i dag. Det är ett tunt betänkande med bara tolv sidor text. Man skulle kanske kunna dra en lättnadens suck — det är ju regeringens besparingsproposition som vi behandlar, och man kunde kanske tycka att det var skönt att det inte var så mycket av besparingarna som drabbade arbetsmarknadspolitiken. Men tyvärr kan man inte dra den slutsatsen. Och egentligen borde arbetsmarknadsutskottet ha ägnat stor omsorg åt att diskutera en arbetsmarknadspolitisk offensiv mot den stora arbetslöshet som så många väntar skall drabba Sverige i vinter. Regeringens ekonomiska politik leder till ökad arbetslöshet. Om detta är regeringen själv medveten. Det framgår av de debatter som har varit i den här kammaren tidigare under hösten, och det finns också redovisat i den s.k. besparingspropositionen. Därför är det naturligtvis viktigt att man har en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap, att man sätter in stora resurser för att hindra en ökad arbetslöshet. Men av detta finns det tyvärr inte några spår i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Nästan varje dag möts vi av nya dystra besked om vad som händer på arbetsmarknaden. Tusentals människor får veta att det företag där de har jobbat kommer att läggas ned. Tiotusentals andra permitteras en eller två dagar i veckan, somliga för väldigt många veckor. Den internationella konjunkturnedgången sveper in över landet. Industrisysselsättningen faller. Sysselsättningen inom stat, kommun och landsting stagnerar. Antalet lediga platser minskar. Arbetslösheten stiger. Det är mot den bakgrunden som vi ifrån socialdemokratiskt håll i vår motion krävt att man skulle skärpa den arbetsmarknadspolitiska beredskapen, att man inte skulle fortsätta det som nu pågår med neddragningar av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Utskottsmajoriteten avvisar vårt krav i en skrivning på tio rader. Man gör det genom att hänvisa till att regeringen under den förra konjunkturnedgången — i slutet på 1970-talet — hade en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Man säger vidare från utskottsmajoritetens sida att regeringen förutskickar en fortsatt hög ambitionsnivå på det här området. Jag vill gärna erkänna — jag har gjort det många gånger tidigare och även från den här talarstolen — att regeringen satte in stora arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid den förra konjunkturnedgången i slutet på 1970-talet och att man därmed kunde undvika en hög och öppen arbetslöshet. Men det hjälper oss inte i det nu aktuella läget att man var duktig under förra konjunkturnedgången — duktig i det här avseendet, vill jag poängtera. En fortsatt hög arbetsmarknadspolitisk ambition skall man ha, säger utskottsmajoriteten, men det framgår ju helt klart att ambitionsnivån ändå har sänkts väsentligt nu jämfört med den tidigare konjunkturnedgången. Vi har diskuterat detta i kammaren tidigare under hösten. Jag vill bara påminna om att budgetminister Wirtén stod här i talarstolen i början av riksmötet och sade att vi får räkna med en arbetslöshet på 3 26 nästa år. Som alla vet och som Marianne Stålberg sade i debatten här tidigare i dag om jämställdhetsfrågorna har bl.a. konjunkturinstitutet bedömt att arbetslösheten kommer att bli ännu större under nästa år. Man kan dessutom konstatera att regeringen f. n. ligger väldigt lågt med arbetsmarknadspolitiken. Det finns ju faktiskt ett utrymme för en lägre arbetslöshet än den som vi har i dag. Jag vill påminna om att antalet människor som sysselsätts med särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alltså i beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och skyddat arbete av olika slag, i dag är 40 000 lägre än det var förra året. Vill regeringen ha en lägre arbetslöshet än den nuvarande, så finns de praktiska förutsättningarna, för vi har en bra arbetsmarknadspolitik i det här landet. Men det förutsätter naturligtvis att regeringen ser till att arbetsmarknadsverket får pengar. Annars kan man ju inte driva vare sig beredskapsarbeten eller arbetsmarknadsutbildning. Det som sker just nu ute i landet är ju, tvärtemot vad som borde ske, en neddragning av kapaciteten. Överallt i landet tar man bort utbildningsresurser i stället för att lägga till. Om det här får fortsätta kommer vi att stå väldigt dåligt rustade att klara vinterns påfrestningar på arbetsmarknaden. Den nedskärningspolitik som nu pågår går stick i stäv mot sunt förnuft. De arbetsförmedlare, AMU-lärare och andra som borde få ägna all sin kraft åt att förmedla arbete och skaffa utbildning åt de arbetslösa får i stället förslösa sin tid på neddragning av resurserna, att dra ner på utbildningsplatser och Man river ned i stället för att bygga vidare på den svenska arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsstyrelsen har ju också vänt sig till regeringen med en begäran om att få närmare 1 miljard kronor för att klara oss undan en höjning av arbetslösheten med 30 000-40 000 personer under nästa år. Det finns väldigt många bedömare som, allteftersom höstmånaderna gått, har blivit mer och mer pessimistiska om läget på arbetsmarknaden. Och det finns många som säger att utvecklingen går mycket snabbare än vad de kunde förutsätta i början av hösten. För bara någon vecka sedan diskuterade vi här i kammaren finansutskottets betänkande nr 10, och jag tog då upp den oro som jag och många andra känner för att framför allt kvinnorna skall drabbas av en hög arbetslöshet, om inte regeringen vidtar särskilda åtgärder. Den debatten har ju fortsatt här i dag också. Och den oron är framför allt motiverad av att utvecklingen på den offentliga sektorn nu är en helt annan än den var under förra konjunkturnedgången. Det är redan innan regeringens sparpaket träder i kraft en väldigt stor återhållsamhet med nyanställningar ute i kommuner och landsting. Vad man än må säga om detta, vad man än må ha för principiell inställning till den offentliga sektorn, så måste alla ändå vara eniga om att det ur konjunktursynpunkt är synnerligen olyckligt att den neddragningen av den offentliga sektorns sysselsättningsutveckling kommer just nu. Det är nämligen ställt utom allt tvivel att just ökningen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn har varit av stor betydelse för att vi i det här landet under den förra konjunkturnedgången kunde klara oss undan en hög arbetslöshet. Men naturligtvis är det inte bara kvinnor som riskerar att drabbas av den högre arbetslösheten under vintern. Låt mig peka på ett annat område där det finns anledning att man verkligen bevakar utvecklingen. Det gäller byggsidan. Arbetsmarknadsstyrelsen har gjort en genomgång av de arbetsmarknadspolitiska insatserna under förra konjunkturnedgången och presenterat den i en skrift som jag tror att de flesta av riksdagens ledamöter har fått. Där gör man följande konstaterande: ”Under andra hälften av 70-talet försummades möjligheterna att för konjunkturstabilisering upprätthålla bostadsbyggandet på en hög nivå. Avsevärda investeringar i bostadsbyggandet bortföll jämfört med uppställda planer, vilket innebar uteblivna spridningseffekter till industrin. Under perioden 1975-79 byggdes ca 33 000 färre lägenheter än planerat.” Tyvärr tycks det som om precis detta skulle upprepas även nu. Och det finns dessutom tecken som tyder på att igångsättningen av nya lägenheter kommer att bli ännu lägre. Risken för en stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, även i Stockholms län, som brukar kallas överhettat, framstår nu som uppenbar. Än värre är det i andra delar av landet. Och detta skall alltså läggas till alla de övriga svårigheter som finns på arbetsmarknaden. Och som alla vet, är det inte bara byggnadsarbetarnas egen sysselsättning som hotas när igångsätt ningen av bostäder är låg, utan även jobben i följdindustrier, kylskåpstillverkare, inredningssnickare och många många andra. En annan bransch som betyder väldigt mycket för alla underleverantörer är bilbranschen. Även där är utsikterna svaga och oron stor på många orter och i många företag runt om i landet. De åtgärder som regeringen har satt in i fråga om den ekonomiska politiken under den urtima riksdagen och nu i besparingspropositionen motverkar tyvärr inte de negativa tendenserna som vi i övrigt har på arbetsmarknaden, utan tvärtom spär de på risken för arbetslöshet. Men vi har ändå chansen fortfarande att hindra att den riktigt stora öppna arbetslösheten kommer till Sverige också. Vi har den chansen om vi utnyttjar arbetsmarknadspolitikens alla resurser fullt ut. Den här frågan har vi socialdemokrater tagit uppi utskottet. Vi har försökt att få de borgerliga med på att kräva att den arbetsmarknadspolitiska beredskapen skall skärpas. Men de har avfärdat våra förslag på tio rader. Arbetslösheten drar som en farsot över den industrialiserade världen. Över två miljoner människor är arbetslösa i England. I Västtyskland, Finland, Danmark och många andra länder ökar nu arbetslösheten. Vi socialdemokrater hävdar att det ändå finns en chans för oss här i Sverige att hindra att vi också drabbas av massarbetslöshet. Men det kräver insatser av regeringen, stora insatser och snabba insatser. Folkpartiet talar ofta om arbetsmarknadspolitik och full sysselsättning. Det skulle stämma dåligt överens med det talet om den folkpartistiske arbetsmarknadsministern nu inte gör allt vad han kan för att höja den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Arbetsmarknadsverket har skickat in sin begäran till regeringen. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: När får AMS svar, och vad innebär svaret? Kommer AMS att få de pengar man begärt och som man anser oundgängligen nödvändiga för att hindra ökning av arbetslösheten med 30 000-40 000 människor? Svensk industri behöver all hjälp den kan få från samhällets sida för att klara sig bättre i framtiden. Många har sagt detta i debatten i dag. Vi behöver stödja den svenska industrin för att den på 1980-talet skall kunna hävda sig i konkurrensen med andra länder både om världsmarknaden och om den svenska och de nordiska marknaderna. Vi kan använda även arbetsmarknadspolitiken för att under lågkonjunktur förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det skulle kunna ge praktiska resultat till skillnad från det ensidiga skället på den offentliga sektorn och den svartmålning av svenska löntagares arbetsvilja som alltför många SAF-direktörer och borgerliga politiker nu ägnar sig åt. Herr talman! Jag slutar med att yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna, som senare socialdemokratiska talare närmare kommer att gå in på.

Herr talman! Regeringen hävdar att den offentliga sektorn i Sverige är för stor och att den står i motsättning till industriell och ekonomisk tillväxt. Ett villkor för ”näringslivssektorns tillväxt är en offentlig sektor som inte expanderar i samma takt som vi varit vana vid sedan många år”, skriver regeringen. På ett annat ställe skriver den: ”Så länge kommunerna tar en alltför stor del av resurstillväxten i anspråk kan den uppgång som krävs i industrisysselsättningen ej komma till stånd.” I botten för regeringens åskådning ligger att den ser ”den offentliga sektorn” som en belastning på samhällsekonomin eller som en främmande fågel ditplacerad av ”politikerna”. Den offentliga sektorns tillväxt måste ”i första hand förklaras av grundläggande politiska ambitioner”, skriver regeringen och blottlägger därmed en närmast rörande oförståelse för den samhälleliga utvecklingen. Den offentliga sektorn — dvs. det statsmaskineri som värnar, förvaltar och vidgar området för kapitalismen — har ökat i omfattning som ett svar på den ekonomiska utvecklingen och blivit en betingelse för denna. I andra sammanhang har vi förut redogjort för några av de utvecklingselement som konkret frammanat statsapparaternas ökade roll i de kapitalistiska ekonomierna. Den industriella utveckling Sverige — och andra utvecklade kapitalistländer — genomgått hade inte varit möjlig utan ökning av den ”offentliga verksamheten”. Kraven på infrastruktur, på vidgade statliga insatser för kapitalets ackumulation, på samhälleliga svar på förändringar av sociala mönster som industrialismen medfört och andra faktorer har icke kunnat önskas bort. De har krävt samhälleliga lösningar och lett till en ökad offentlig sektor. Och hade dessa utvecklingens krav icke fått detta svar, hade utvecklingen icke varit möjlig. Regeringen nöjer sig med att konstatera att de ”offentliga utgifterna stigit alltför snabbt” men förklarar på intet vis varför det gått ”alltför snabbt” och vad som i så fall skulle vara en lagom ökningstakt. Och när den skildrar utvecklingen av sysselsättningen inom den kommunala sektorn och industrisektorn är det ett mycket banalt konstaterande att om den ena delen ökar och den andra minskar så blir den andra delens andel av det hela mindre än tidigare. Men härför har man ju på intet vis visat att det skulle vara något samband mellan den ena sidans ökning och den andras minskning. Den kommunala sektorns ökning är ju ingen orsak till den minskade industrisysselsättningen. Däremot är det en lycka för sysselsättningsläget i landet att kommunerna har kunnat ge flera jobb när industrin sviktat. På liknande sätt förhåller det sig med det statliga budgetunderskottet. Det är inte i sig av ondo. Det kan i själva verket gynna ekonomisk utveckling, befordra den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen och därför leda till en starkare samhällsekonomi. När regeringen säger att den anser att budgetunderskottet är ”för stort” baserar den denna ståndpunkt bara på sitt eget subjektiva tyckande. Frågor av följande slag infinner sig nämligen: För stort i förhållande till vad? och Hur skulle landets ekonomi se ut utan budgetunderskott? Visserligen finns det mycket att anmärka på i den borgerliga regeringens utformning av statsutgifterna. Men stora delar av statsutgifterna skapar arbete både direkt och i form av förstärkning av den ”köpkraftiga efterfrågan”. Det finns ingen undersökning av hur mycket det nuvarande budgetunderskottet ökar sysselsättningen, men det torde stå klart att om det inte funnes, skulle den ekonomiska aktiviteten vara än lägre i landet. Regeringen hävdar att de grundläggande målen för den ekonomiska politiken är: god tillväxt, full sysselsättning, låg inflation, rättvis inkomstfördelning och regional balans. Inget av dessa mål kommer emellertid att uppnås med den politik som regeringen bedriver. Och när det gäller de fyra sistnämnda av dessa mål för regeringen en politik som leder i rakt motsatt riktning. Regeringen bedriver medvetet en politik för att skapa en reservarmé av arbetslösa till exportindustrins disposition. Regeringens högränteoch högmomspolitik, dess slopande av prisstoppet på basvaror, dess vägran att attackera de privata monopolens makt, dess understödjande av spekulation och dess ovilja att göra något åt kredithandeln och kreditockret, inte minst på den s.k. grå marknaden, allt bidrar till hög inflation. Summan av regeringens ekonomisk-politiska förslag går ju ut på att öka inkomstklyftorna — fast det kan ju vara detta som ordet ”rättvis” i regeringens mun avser. Regeringens politik för en rörligare arbetsmarknad går ju ut på att flytta på arbetskraften dit kapitalet vill ha den, vilket skärper den regionala obalansen. Regeringens strategi är ingenting annat än att underordna den svenska ekonomin de svenska transnationella koncernernas intressen. Detta går inte ut bara över de arbetande. Det drabbar också hemmamarknadsindustrin och de i bred mening sociala sidorna hos den offentliga sektorns verksamhet. Den kapitalistiska världen går nu ini en lågkonjunktur. Också för Sveriges del kommer detta att innebära ökad arbetslöshet och andra svårigheter. Men den kommunala sektorn, som kan ge allt fler jobb, får inte fortsätta att expandera för regeringen. Arbetslösheten skall i stället mötas med vad regeringen kallar en aktiv arbetsmarknadspolitik. Skälet till detta är att industrin inte kan ”täcka sitt rekryteringsbehov” vid nästa konjunkturuppgång, om kommunerna anställer flera och ger dem ordinarie arbete. Regeringen för alltså medvetet en arbetslöshetspolitik för att skapa en reservarmé åt industrikapitalet. Regeringens allmänna linje kommer att medföra ökad arbetslöshet, skärpt ekonomisk och social utslagning, växande ekonomiska och sociala klyftor och förvärrade regionala skillnader. När regeringen utifrån dessa sina utgångspunkter presenterar sin ”sparplan” för att minska statsutgifterna får denna samma klassmässiga profil som regeringspolitiken i övrigt. Udden är riktad mot de sociala rättigheter och den levnadsstandard arbetarklassen tillkämpat sig. Vissa grupper kommer att bli särskilt utsatta, eftersom de drabbas av den samlade effekten av flera sparförslag, om regeringen får som den vill. Det gäller genomgående grupper som redan nu befinner sig i en svår situation, såsom pensionärer, handikappade, sjuka och barnfamiljer, och åtgärderna drabbar relativt hårdare ju lägre inkomsten för den drabbade är. Långt över hälften av regeringens föreslagna sparåtgärder kommer att direkt rikta sig mot eller särskilt hårt drabba de ovan nämnda grupperna. En sådan inriktning av ”sparåtgärder” kan inte accepteras — i synnerhet inte som regeringen samtidigt företräder ståndpunkter och i andra proposi Nr 41 tioner framställer förslag som innebär skattelindringar och ökade förmåner för höginkomsttagare, aktieägare och storföretag. Full sysselsättning är i realiteten inte längre målet för regeringens politik. Det har inte varit så sedan slutet av 1960-talet. Utslagningen i produktions Besparingar i livet började då gå snabbare än tillskottet av nya arbeten. En uppdelningi — sjatsverksamheten A-, B och C-lag blev ett accepterat inslag i arbetsmarknadspolitiken — allt i syfte att gå kapitalismens förändrade behov till mötes. Stora skikt av den arbetsföra befolkningen har konstant eller temporärt ställts utanför arbetslivet, dömts till en kortsiktig, flytande tillvaro utanför normala samhälleliga sammanhang. Den dolda arbetslösheten och den allmänna utslagningen har ökat enormt. Till den fördelningspolitiska sidan av den klassiska fulla sysselsättningens politik hörde att de arbetslösa och undersysselsatta skulle få sin försörjning nödtorftigt garanterad. Ju större utslagningen blivit, desto större betydelse har denna garanti mot en omfattande köpkraftsminskning till följd av arbetslöshet fått för det ekonomiska systemet. Likväl har utvecklingen inneburit att stora grupper nu har det sämre än tidigare. Att mot denna bakgrund försämra de stödformer som är avsedda för människor som omfattas av arbetsmarknadspolitikens olika delar är helt oacceptabelt. Det är ytterligare ett bevis på att regeringen prisger resterna av den klassiska sysselsättningspolitiken för att i stället anamma Milton Friedmans idéer. De föreslagna reduceringarna är felaktiga ur mänskliga, fördelningspolitiska och konjunkturmässiga synvinklar. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 108.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11 behandlas besparingsförslag från tre departement, budgetdepartementet, industridepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. När det gäller budgetdepartementet så avser frågorna den statliga personalpolitiken. Statsrådet Johansson har emellertid anmält att han skall återkomma med förslag, och därför har utskottet inte närmare gått in på just dessa frågor. Från industridepartementet aviserar statsrådet Åsling att han kommer att föreslå att två regionalpolitiska anslag skall sänkas nästa budgetår med sammanlagt 15 milj.kr. Utskottet har för sin del menat att anslagsfrågorna bör prövas av riksdagen i vanlig ordning då vi får det konkreta förslaget på bordet. Av det skälet avstyrker vi ett yrkande från vpk om att riksdagen redan nu skulle säga ifrån att ett av anslagen, det som gäller åtgärder i glesbygder, inte får sänkas. På samma grund avvisar vi ett annat vpk-yrkande i vilket kommunisterna kräver att riksdagen redan nu skall uttala sig för att anslagen till lokaliseringsstöd skall skäras ned med sammanlagt 700 milj.kr. Även om vårt avstyrkande av vpk-motionen sker på formell grund, så menar jag att det är helt oacceptabelt att riksdagen nu skulle binda sig för så kraftiga reduceringar av lokaliseringsstöd som vpk föreslagit. 79 Å andra sidan kan man säga att vpk:s förslag är ganska följdriktigt. Kommunisterna har i olika omgångar underkänt regeringens regionalpolitik — en politik som fick riksdagens stöd förra våren men som vpk då helt förkastade. På några punkter accepterar dock kommunisterna regeringens förslag, som man menar ”förefaller acceptabla”. På en annan punkt ger man också regeringen sitt bifall. Det gäller förslaget beträffande stöd till energibesparing. Där instämmer vpk helt i regeringsförslaget. Så till arbetsmarknadsdepartementets område, som i betänkandet upptar det största utrymmet. Min avsikt är att bara beröra de frågor som har tagits upp i motioner eller reservationer. Innan jag tar upp regeringens förslag vill jag kommentera det motionsförslag från socialdemokraterna som Anna-Greta Leijon här har talat för och som gäller, som det uttrycks i motionsyrkandet, behovet av en skärpt arbetsmarknadspolitisk beredskap. I sak är vi ense om att utvecklingen på arbetsmarknaden håller på att försämras. Vi är på väg in i en försämrad konjunktur, och det kommer att slå igenom också på arbetsmarknaden. Det är en uppfattning som också regeringen står för, och arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson sade f. ö. i förra veckan att situationen är sådan att tre arbetslösa har att slåss om varje ledig plats. Så är alltså läget. Det är mot den bakgrunden man skall se socialdemokraternas yrkande om att regeringen skulle inta en skärpt arbetsmarknadspolitisk beredskap. Det är ju vad socialdemokraterna har begärt. För utskottsmajoriteten är det självklart att regeringen håller en hög beredskap, i all synnerhet som man även i besparingspropositionen utgår från att vi får räkna med en svag arbetsmarknad under de närmaste åren och att vi måste lita till arbetsmarknadspolitiska åtgärder om vi skall kunna hålla fast vid de sysselsättningspolitiska målen. AMS har f. ö. gjort en framställning om ytterligare nära 1 miljard kronor för vintern, och den framställningen kommer regeringen att pröva mycket snart. Låt mig erinra om att antalet sysselsatta i dag är större än någonsin. Dessutom kan noteras att det i allt väsentligt är kvinnorna som har stått för denna sysselsättningsökning. Fler har alltså kommit ut och fått ett eget arbete. Samtidigt har det inneburit att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete är lägre i dag än för ett år sedan. Trots detta är arbetslösheten inte nämnvärt högre än vad den var förra året vid den här tidpunkten. Men det hindrar ändå inte, herr talman, att man kan vara oroad över sammansättningen av de arbetssökande. Antalet kvinnor och ungdomar som saknar arbete är oroande högt, och särskilt besvärligt är det för de riktigt unga flickorna. I den socialdemokratiska motionen nr 80 går man till häftigt angrepp både mot det riksdagsbeslut som fattades tidigare i höst och mot de från regeringens sida nu föreslagna åtgärderna. Socialdemokraterna säger sig ta avstånd från en arbetslöshetsskapande politik. Man vill ha åtgärder för att möta en förväntad konjunkturnedgång och insatser för långsiktig förstärkning av svenskt näringsliv, och man säger sig ange riktlinjer för arbetsmarknadspolitikens utformning under det kommande vinterhalvåret. Detta käcka anslag på den första sidan i motionen gör att man förväntar sig en mycket Nr 41 spännande läsning. Men på den punkten blir man besviken. När man Torsdagen den kommer till sista sidan har det mesta av luften gått ur ballongen, och det 4 december 1980 återstår bara de bägge konkreta yrkandena om att socialdemokraterna säger nej till att stimulanstian skall försvinna och att man inte accepterar någon Besparingar i avgift för barntillsyn genom arbetsmarknadsutbildningen. När det gäller det statsverksamheten mer framåtsyftande har man inget annat recept än utskottsmajoritetens, dvs. det som regeringen står för, att den arbetsmarknadspolitiska beredskapen skall vara hög eller, om man så vill, skärpt. Det är också utskottsmajoritetens mening, och det ligger väl i linje med de ambitioner som regeringen har. När det gäller socialdemokraternas krav att man skall tillskriva regeringen att ersättningen vid arbetslöshet och arbetsmarknadsutbildning snart behöver höjas, så har vi i utskottet hänvisat till att de frågorna bereds i regeringskansliet. Där avser man att komma med förslag som riksdagen kan ta ställning till. Det finns alltså inga nya eller hittills okända goda uppslag i den socialdemokratiska motionen, och vi har alltså inte funnit något framåtsyftande att hämta ur densamma. Det är skälet till att utskottsmajoriteten har sagt nej till den. Beträffande stimulansbidraget så anser regeringen att det bör avvecklas, och man föreslår att det sker från årsskiftet för den kategori elever som är 20 år eller äldre och inte är berättigade till ersättning från A-kassan. F. n. är denna ersättning eller dagpenning till AMU-elever 155 kr. om dagen. Tilläggas kan också att de som nu är i utbildning kommer att få behålla stimulansbidraget utbildningstiden ut. Nu säger Anna-Greta Leijon att det pågår en nedrustning. Jag vill då bara påminna om att det närmast är tvärtom. Resurserna till arbetsmarknadsverket har ju för varje år förstärkts och byggts ut. När det gäller arbetsmarknadsutbildning pågår det inte någon nedrustning. Man avser ju att göra en omprioritering av resurserna. Arbetsmarknadsministern har också nyligen i en debatt i kammaren talat om att man avser att expandera arbetsmarknadsutbildningen i antalet kursveckor eller platser i förhållande till vad man nu har och att vi därför måste ta till vara utbildningsresurserna så effektivt som möjligt. Vi har, som jag ser det, behov av fler platser i arbetsmarknadsutbildningen, och jag har också uppfattat att regeringen är beredd att utvidga den under denna vinter. Det är alltså icke tal om någon nedrustning. När det sedan gäller bidrag till projektering av små bostadshus och arbeten för att förbättra boendemiljön vill jag säga, att regeringen har föreslagit att detta bidrag skall upphöra. Kommunisterna vill i sitt yrkande behålla bidraget. Utskottet, som är enigt på denna punkt, menar i sin kommentar till regeringsförslaget att bidraget inte gett nämnvärda sysselsättningseffekter eller utgjort någon stimulans för bostadsbyggandet, och projekteringskostnaderna täcks f. ö. av den ordinarie statliga långivningen till bostadsbyggandet. Utskottet har därför avstyrkt vpk-motionen i denna del. Utskottet är också enigt i fråga om att avvisa kommunisternas förslag beträffande forskning och utveckling. Där räknar regeringen med att kunna 81 spara 1 milj.kr. genom en noggrann prövning av forskningsobjekt och genom att utnyttja reserverade medel från föregående budgetår. På denna punkt har vpk yrkat avslag på regeringsförslaget, med motiveringen att man inte kan acceptera en nedskärning av forskningen inom arbetarskyddet. Vad vi i utskottet kan förstå har man missförstått innebörden av den besparingsåtgärd som anmäls i propositionen. Den forskningsverksamhet som stöds med medel från departementets kommittéanslag avser nämligen inte arbetarskydd utan andra arbetsmarknadsfrågor. Det är alltså fråga om projekt som expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor, EFA, och expertgruppen för invandringsforskning, EIFO, initierar. Det är ju vidare så att staten stöder forskning om arbetarskydd via arbetarskyddsfonden, och den finansieras med arbetsgivaravgifter. När det gäller reservation nr 2, om avgiftsbeläggning av barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningen, skall jag inte närmare kommentera den, eftersom Margit Odelsparr i sitt inlägg kommer att beröra den frågan. Utskottets vice ordförande sade att detta var ett tunt betänkande. Det är riktigt, men vi kan ändå inte säga annat än att det ur sysselsättningspolitiska synpunkter rör sig om relativt marginella frågor. Poängen i Anna-Greta Leijons inlägg var att alla de hemskheter som nu skall drabba oss beror på att regeringen är alltför passiv. Det Intressanta var att hon bara talade om vad som skall hända. Hon var alltför klok för att tala om det som varit, för i så fall hade hon varit ganska tomhänt på exempel när hon ville utmåla regeringens arbetsmarknadspolitik som både förödande och felaktig. Om man ser på den svenska arbetsmarknadspolitiken såsom den har skötts efter det att socialdemokraterna lämnade kanslihuset, så finner man att det inte finns någon anledning att säga att den nuvarande regeringen ligger illa till vid en jämförelse med den socialdemokratiska. Tvärtom har det satsats mer än någonsin under den här perioden. Avsikten är att när vi nu får en svår tid på arbetsmarknaden, så skall den satsningen fortsätta, och den kommer att vara såväl kraftfull som stor.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
Herr talman! Elver Jonsson säger att det inte pågår någon nedrustning i fråga om de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag tror att många förvånas över det uttalandet. Låt mig till att börja med påminna om det enkla faktum att vi i dag faktiskt har 40 000 personer färre sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder än vi hade för ett år sedan. Jag vill också påminna om de många bekymrade kommunalmän och andra, inte minst i Norrlandslänen, som vänder och vrider på de futtiga beredskapspengar som de har till sitt förfogande under det här året. Vidare vill jag påminna om den uppvaktning hos arbetsmarknadsutskottet som en arbetsgrupp, som kallar sig arbetsgruppen emot nedskärning av arbetsmarknadsutbildningen i Stockholms län, gjorde. Elver Jonsson vet precis lika väl som jag att medel inom arbetsmarknadspolitikens område beviljas på ett sätt som kan kallas för konjunkturneutralt. Så gjorde vi också i våras. Men utskottet skrev då — och på den punkten var vi eniga — att om det skulle visa sig att det blev en annan utveckling på arbetsmarknaden än man kunde förutse, så måste man ompröva frågan om de här medlen. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen är det ju ett faktum att det krävs att man på det området, med de medel som man nu har till sitt förfogande, måste göra en nedskärning över budgetåret 1980/81 på 10 96. Men då man från skolöverstyrelsens sida inte har kommit ut med anvisningar om detta förrän för knappt en månad sedan, innebär det att den nedskärning man nu håller på att genomföra måste bli större än de 10 procenten, eftersom den skall genomföras under en kortare tid än ett år. Jag ställde en fråga till arbetsmarknadsministern. Eftersom han sitter här i salen, hade jag hoppats att han skulle besvara den.

När Elver Jonsson säger att det inte pågår någon nedrustning när det gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna, skulle jag önska att han på utbildningscentra hade kontakter med folk som förtvivlat kämpar med frågan var de nu skall skära ned, då de i stället skulle vilja gå ut och hjälpa de människor som hotas av arbetslöshet.

Herr talman! Först vill jag beträffande regionalpolitiken säga följande. Det är, som Elver Jonsson säger, riktigt att vårt parti har en annan uppfattning än regeringen om hur regionalpolitiken skall bedrivas. I vår motion har vi föreslagit neddragningar på vissa avsnitt och anslagsökningar på andra. Framför allt kräver vi en hårdare styrning av de regionalpolitiska åtgärderna i stället för generösa bidrag till olika företag. Eftersom utskottet när det gäller just det här avsnittet har lagt propositionen till handlingarna, tänker jag inte ta upp någon diskussion. Jag kommer inte heller att yrka bifall till vår motion. Herr talman! Den kapitalistiska världen går nu in i en lågkonjunktur. Också för Sveriges del kommer detta att innebära en ökning av arbetslösheten och andra svårigheter. Enligt rapporterna från arbetsmarknadsstyrelsen har arbetslösheten redan börjat att öka. Antalet arbetslösa var i oktober 92 000 personer, vilket är 14 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samtidigt pågår en strukturrationalisering inom den svenska industrin, vilket kommer att medföra en ökning av arbetslösheten och utslagning av människor. Den kommande arbetslösheten skall mötas med vad regeringen kallar en aktiv arbetsmarknadspolitik. Regeringens s.k. aktiva arbetsmarknadspolitik har hittills inneburit att arbetsmarknadsutbildningen har skurits ned mycket kraftigt genom en minskning av antalet kurser. Detta kommer dels att drabba invandrare genom ökade köer och svårigheter att få arbetsmarknadsutbildning, dels påverka sysselsättningen för lärarna. Situationen är densamma inom ABF och andra studieförbund. Exempelvis kommer svenskundervisningen för invandrare att minskas kraftigt eller upphöra helt, detta som ett resultat av regeringens åtstramningspolitik. Det här innebär bl.a. att många välmeriterade lärare med mångårig erfarenhet kommer att friställas. Vidare betyder det att den arbetsmark adspolitiska beredskapen ytterligare försvagas. Med tanke på den kommande lågkonjunkturen och det försämrade sysselsättningsläget kommer konsekvenserna att bli mycket svåra. Nu föreslår regeringen ytterligare inskränkningar på dessa områden. Det måste med kraft tillbakavisas. Att, som regeringen gör, kalla detta en ekonomisk politik med full sysselsättning som grundläggande målsättning är inte aningslöshet, det är cynism.
Herr talman! Om man inte hade varit med om liknande debatter med Anna-Greta Leijon, skulle man kanske ha kunnat bli ganska skakad av vad hon sade och tro att det kommer att inträffa allvarliga saker. Som väl är har de olycksprofetior som Anna-Greta Leijon kommit med under det senaste året inte slagit in. Därför är jag inte lika uppskärrad som jag annars skulle ha varit. Ta t.ex. debatten i våras då regeringen föreslog att vi skulle satsa hårdare på yrkesutbildning inom gymnasieskolans ram. Anna-Greta Leijon gick till häftigt motangrepp och ville förkasta den reformen. Men när vi nu tar kontakter ute på fältet visar det sig att människor i allmänhet är klart mer positiva än vi kunde förvänta med tanke på den korta tid som stått till buds. Jag vidhåller, herr talman, att socialdemokraterna genom sitt yrkande om en skärpt beredskap från regeringens sida på arbetsmarknadsområdet inte gör någonting annat än att slå in öppna dörrar. De ställer detta krav på regeringen då vi alla, inklusive regeringen, är överens om att vi går mot ett kärvare läge på arbetsmarknaden. I själva verket vill socialdemokraterna bara att riksdagen skall säga till regeringen att den inte skall sitta med armarna i kors. Det är inte mycket till meningsyttring ifrån riksdagens sida, och dessutom finns det ingen anledning att anföra detta. När det gäller arbetsmarknadsstyrelsens begäran om några hundra miljoner är jag övertygad om att den kommer att behandlas snabbt och att behandlingen kommer att ske i positiv anda. I den mån arbetsmarknadsministern har en annan mening tror jag att han kommer att anmäla det här i kammaren. Anna-Greta Leijon beskärmade sig också över att det nu är färre människor än tidigare i beredskapsarbete. Det är riktigt, men vi skall väl inte se det som något slags katastrof att vi inte har behövt utnyttja alla de möjligheter till beredskapsarbete som stått till buds. Arbetslösheten har ju varit förhållandevis måttlig, men nu är konjunkturen på väg in i ett besvärligt läge. Nu måste vi satsa mer. Det är regeringens avsikt, och det har utskottet ställt sig bakom. Jag vill återigen yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Elver Jonsson säger att han inte är särskilt skärrad över utvecklingen. Jag är det och jag tycker att det finns många skäl till det. Ute i världen är det en lågkonjunktur. Den har redan kommit in över Sverige. Många företag har fått minskade order. Det är ett skäl. Strukturomvandlingen drabbar flera viktiga branscher i det här landet och drabbar många orter väldigt hårt. Elver Jonsson är inte skärrad, men jag tror att det finns människor runt om i landet —- i Värmland, i norra Västmanland och uppe i de andra skogslänen — som är mycket skärrade, mycket oroliga för vad som kommer att hända med deras jobb. Strukturomvandlingen slår hårt mot många viktiga svenska branscher. Det är ett annat skäl till oro. Den offentliga sektorn har vuxit mycket kraftigt i Sverige. Om värdet av det kan man naturligtvis ha olika uppfattningar, och det har också funnits olika uppfattningar därom, men jag tror att alla måste vara eniga om en sak, nämligen att det ur konjunkturstabiliseringssynpunkt har varit en väldig tillgång att ha den här ökningen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn. Den ökningen håller på att stagnera. Ökningstakten har halverats under de senaste kvartalen. Det är ett tredje skäl att vara väldigt orolig. Det finns ett fjärde skäl också: regeringens åtstramningspolitik, momshöjningen och andra åtgärder, som går på tvärs emot vad alla ekonomer, alla sunt tänkande människor rekommenderar i en lågkonjunktur. Nog finns det skäl att se med oro på utvecklingen framöver, för det finns också i det som Elver Jonsson själv har sagt tecken som tyder på en svår arbetsmarknadssituation under nästa år. Vad återstår då för oss, när regeringen har sagt nej till alla våra förslag inom den ekonomiska politiken, säger nej till våra förslag inom näringspolitiken? Då återstår ingenting annat än de arbetsmarknadspolitiska insatserna för att klara oss undan en hög öppen arbetslöshet. Det är det vi begär nu: att riksdagen klart skall säga ifrån att vi behöver en skärpt arbetsmarknadspolitisk beredskap. Då säger Elver Jonsson: Det är inte mycket till meningsyttring. Nej, jag skulle naturligtvis ha önskat att riksdagen hade ställt sig bakom våra förslag när det gäller den ekonomiska politiken och när det gäller näringspolitiken. Det hade varit bättre ur sysselsättningssynpunkt, men det har den inte gjort. Nu återstår arbetsmarknadspolitiken, och säger riksdagens majoritet nej den här gången har den definitivt visat att den har övergivit kravet om den fulla sysselsättningen.
Herr talman! Elver Jonsson och regeringen är medvetna om den kommande arbetslösheten. De är medvetna om den kommande svåra ekonomiska krisen och säger att den skall mötas med aktiv arbetsmarknadspolitik. Men vad innebär det? Aktiv arbetsmarknadspolitik är enligt Elver Jonsson att ytterligare skära ned de anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som funnits tidigare och ytterligare försvåra upprätthållandet av den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Ett avgörande argument för de här nedskärningarna enligt regeringen och Elver Jonsson är att det finns ett stort budgetunderskott, och det skall man minska genom att göra det svårare för de svaga i samhället — genom att öka arbetslösheten. Och det gör man medvetet. Vi har från vårt håll ställt andra förslag. Naturligtvis finns det en viss skrytekonomi och lyxekonomi när det gäller statsfinanserna. Vårt förslag är följande: Inställ byggandet av reaktorerna 11 och 12. Det är ett krav som framstår som alltmera riktigt med hänsyn till bl.a. det stora elöverskottet. Det sparar man flera miljarder på. Inställ riksdagens flyttning till Helgeandsholmen. Det sparar man 1000-1 500 miljoner på. 8 miljarder kronor finns att hämta i debiterade skatter och arbetsgivaravgifter. Men från regeringens sida är man inte värst intresserad av att rädda den ekonomiska situationen genom att vidta sådana åtgärder. Samtidigt föreslår regeringen en lindring av aktievinstbeskattningen. Det innebär att regeringen skänker aktieägarna flera hundra miljoner kronor, bl.a. i förlorade skatteinkomster. Det här borde regeringen spara in i stället.
Herr talman! På någon enstaka punkt hyser jag sympati för Alexander Chrisopoulos förslag — bl.a. tycker jag att vi kunde ha stannat kvar i detta hus för framtiden. Sedan får jag rätta Anna-Greta Leijon, som antingen hörde fel eller av någon annan anledning felciterade mig. Hon sade att jag inte var skärrad av utvecklingen. Jag är naturligtvis oroad av tendenserna i Sverige och andra länder när det gäller den framtida konjunkturen. Men vad jag sade var att jag inte var skärrad av Anna-Greta Leijons olycksprofetior, eftersom hon så ofta tagit fel. Jag gav också några exempel. När det gäller vårt betänkande och anledningen till att det är något tunt, så får vi inte glömma bort att det här är ett utflöde av den stora propositionen nr 20, som föranledde en lång debatt så sent som den 20 november. Då var man ju också i hög grad inne på sysselsättningsfrågorna — Anna-Greta Leijon själv medverkade i den debatten. Jag vill tillägga att utskotten ju har att utgå från de förslag som ligger i den del av propositionen som remitterats till resp. utskott. Även om man kan ha olika uppfattningar om regeringens förslag på arbetsmarknadsområdet måste det konstateras att de ur sysselsättningssynpunkt är ganska marginella. Det system av åtgärder som vi har byggt upp inom arbetsmarknadspolitiken lämnas praktiskt taget intakt. Detta tror jag är viktigt att säga i kammaren inför den omröstning som vi skall ha. Några av regeringens förslag har ju f.ö. även socialdemokraterna lämnat utan erinran. Och jag vidhåller mitt påstående att det finns skäl att säga att det fortfarande förs en aktiv arbetsmarknadspolitik här i landet.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg kommentera reservation nr 1 som är fogad till det betänkande vi nu behandlar. Det gäller stimulansbidraget vid AMU-utbildning. Låt mig först konstatera att arbetsmarknadsutbildningen är ett av arbetsmarknadspolitikens medel. Den har under 1970-talet vuxit alltmer i betydelse. Utbildningen har flera mål. Det traditionella är att på sysselsättningssidan motverka konjunktursvängningar och minska olägenheterna av dessa svängningar. Ett annat mål är att främja ekonomisk tillväxt genom att öka tillgången på yrkesutbildad arbetskraft. Men utbildningen har också en viktig fördelningspolitisk uppgift genom att stödja dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Till dessa grupper hör arbetshandikappade, nytillträdande kvinnor, ungdomar samt invandrare. Och för kvinnornas del har man inom utbildningen på olika sätt sökt uppmuntra till val av andra yrken än de traditionella kvinnoyrkena. Därmed är arbetsmarknadsutbildningen ett instrument i de allmänna strävandena mot jämställdhet mellan kvinnor och män. En konsekvens av att arbetsmarknadsutbildningen tjänar flera mål är att dess omfattning i motsats till beredskapsarbetena inte påverkas av förändringarna i konjunkturerna på samma sätt som förr. Jag bortser då från en speciell form, utbildning i företag, som åren 1977 och 1978 hade en mycket stor volym genom den s.k. 25-kronan.

Arbetsmarknadsutbildningen är i princip en utbildning för vuxna, och därför har det studiesociala stödet vid utbildningen stor betydelse för att de arbetssökande skall kunna utnyttja möjligheten att genom utbildning förbättra sin ställning på arbetsmarknaden. Även ur allmänna synpunkter är det angeläget att arbetstagarna använder perioder av arbetslöshet till en meningsfull sysselsättning genom utbildning. Arbetsmarknadsutbildningen är därför en av statsmakterna prioriterad utbildning. Ett uttryck för denna prioritering är det studiesociala stödet, som genom utbildningsbidrag alltid har varit förmånligare än andra former av statligt studiestöd. Det nu tillämpade systemet innebär att deltagare i utbildningen med rätt till ersättning från arbetslöshetskassa får ett bidrag per dag motsvarande högsta ersättningsbelopp från kassan, f. n. 195 kr. Om tidigare inkomst av arbete har varit lägre, reduceras bidraget på samma sätt som enligt överförsäkringsreglerna inom arbetslöshetskassorna, dock inte till lägre belopp än f.n. 155 kr. per dag. Vare sig eleverna är arbetslöshetsförsäkrade eller ej får de ett stimulansbidrag på 10 kr. per dag. Det är detta tilläggsbidrag som regeringen vill börja avveckla. Stimulansbidraget utgår f. n. även till en tredje kategori elever, som jag hittills inte har nämnt, nämligen ungdomar under 20 år. Om de beviljas arbetsmarknadsutbildning får de som regel förutom stimulansbidraget en dagpenning motsvarande kontant arbetsmarknadsstöd, f. n. 75 kr. per dag. Regeringen vill börja avvecklingen av stimulansbidraget med de vuxna icke arbetslöshetsförsäkrade, dvs. de som har ett fast grundbidrag på 155 kr. per dag. Det är inte någon liten grupp. Tvärtom är det fråga om drygt hälften av eleverna vid AMU-centra och liknande skolmässig utbildning. Jag räknar alltså bort den nu ganska begränsade grupp som får sin utbildning i företag och då i stället för att få utbildningsbidrag avlönas av företag. Stimulansbidraget har som ett av sina motiv att göra det ekonomiskt fördelaktigt för arbetslösa kassamedlemmar och fördelen för ungdomar som har kontant arbetsmarknadsstöd att ta upp en utbildning i väntan på nytt arbete. Utskottets majoritet, som stöder regeringens förslag, förefaller anknyta till detta. Majoriteten menar att de kategorier elever som omfattas av regeringens förslag, dvs. vuxna icke arbetslöshetsförsäkrade, har — om de avstår från utbildning — endast det beloppsmässigt betydligt lägre kontanta arbetsmarknadsstödet eller ingen arbetslöshetsersättning alls att falla tillbaka på. Därför behöver dessa elever inte något extra stimulansbidrag för att vilja utbilda sig. Avgörandet för deras val, om de skall ta utbildning eller inte, blir i stället enligt majoriteten utbildningsbidragets nivå. Detta låter sig verkligen sägas om man inte bryr sig om att utbildningsbidraget är avsett att ge den enskilde en rimlig försörjning under utbildningstiden. Vad är det som säger att den enskilde inte finner sig vara ställd i den valsituationen att till varje pris försöka ta ett jobb som ger en möjlighet att tillfälligt hanka sig fram i stället för att ta en utbildning som på litet längre sikt ger ett bättre fäste på arbetsmarknaden? Den försörjningsmöjlighet som det nuvarande utbildningsbidraget ger har kontinuerligt försämrats under de borgerliga regeringarnas år. Ersättningarna vid arbetslöshet och därmed utbildningsbidragen har som målsättning att täcka 91 26 av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. De justeringar som har förekommit av ersättningsbeloppen de senaste åren har varit helt otillräckliga. Man får räkna med att ersättningsnivån vid arbetslöshet för stora grupper har sjunkit ned mot 50 96. Detta slår hårt mot både arbetslösa och eleverna i arbetsmarknadsutbildning. I den situationen föreslår regeringen, med stöd av den borgerliga majoriteten i utskottet, inte bidragsförbättring utan en direkt bidragssänkning! Detta är givetvis oacceptabelt för oss socialdemokrater som länge, men hittills förgäves, krävt bättre ersättningar. Nu skymtar i propositionen ett blivande förslag från regeringen om höjda ersättningar. Om man därmed vill antyda att eleverna den vägen, alltså genom en höjning av grundbidraget — dagpenning —, skall kompenseras för det bortfallna stimulansbidraget, så vill jag fråga: Hur uppnår man i så fall den påstådda besparingen på 110 milj.kr.? Hur skall man få en sådan effekt om det inte blir på AMU-elevernas bekostnad? T.o.m. de borgerliga ledamöterna i utskottet tycker att regeringen har gått för långt och modifierar regeringens förslag på en punkt. Det gäller elever med sjukpenning, pension eller liknande förmåner. De får sitt utbildningsbidrag reducerat av dessa förmåner, och ibland är den enda bit av utbildningsbidraget de får just stimulansbidraget. Utskottsmajoriteten tänker sig inte att dessa elever skall få behålla stimulansbidraget utan förordar en jämkningsregel som sägs ge samma effekt. Regelsystemet blir emellertid enklare om riksdagen följer socialdemokraternas avslagsyrkande. Herr talman! Inte heller inom regeringen vill man fullt ut dra konsekvenserna av arbetsmarknadsministerns föreliggande förslag. Storleken av en annan form av studiesocialt stöd, vuxenstudiestödet, är nämligen beroende av utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning. Här finns i studiestödslagen en direkt koppling mellan dessa båda former av studiesocialt stöd. Utbildningsministern säger i sin bilaga till besparingspropositionen att det är hans mening att reduktionen av utbildningsbidraget inte skall leda till motsvarande minskning av vuxenstudiestödet. Han föreslår emellertid ingen åtgärd för att förhindra att så kommer att ske. Riksdagen kan ge sitt stöd åt utbildningsministerns intentioner genom att rösta på socialdemokraternas reservation 1 till det betänkande som vi nu behandlar. Herr talman! Jag påtalade nyss att ersättningarna vid arbetslöshet och arbetsmarknadsutbildning kraftigt har urholkats under senare år. Jag noterade att regeringen tydligen tänker komma med förslag om höjda ersättningar. Från socialdemokratiskt håll lade vi förra vintern fram förslag om högre ersättningar i anslutning till de krav som hade förts fram av arbetslöshetskassorna med stöd av LO, TCO, SACO/SR och AMS. Redan då var det angeläget med snara förbättringar av ersättningsnivåerna. Utskottets värderade ordförande Elver Jonsson konstaterade i sitt inlägg att luften har gått ur oppositionen — det finns ingenting i reservationen att ta på. Jag vill därför understryka att det har skett en fortsatt inflatorisk utveckling, delvis påskyndad genom regeringens åtgärder. Behovet att höja ersättningarna är nu än mer angeläget. Vi begär därför i reservationen att regeringen skall anmanas att snarast slutföra sin beredning av ersättningsfrågan så att riksdagen snabbt kan fatta beslut och höjningarna kan träda i kraft i början av nästa år. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna, som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Den fulla sysselsättningens politik omhuldas av alla partier i denna riksdag. Vi förordar litet olika medel för att uppnå det målet, men värdet för individen och för nationen av den fulla sysselsättningens politik bestrids inte av någon. Det här som jag just nu har sagt skulle inte Anna-Greta Leijon ha kunnat säga. Enligt socialdemokraterna är det bara socialdemokraterna som omhuldar den politiken. Generositeten mot andras ambitioner finns inte. I stället driver man myten om att regeringen har övergivit den fulla sysselsättningens politik. Vi har under de år då socialdemokraterna inte har tagit del i regeringsarbetet avsatt större resurser än någonsin tidigare för att hålla uppe sysselsättningen och hålla nere arbetslösheten. Detta har Anna-Greta Leijon hört förut, säger hon, och det har hon förvisso. Nu är vi inne i nästa lågkonjunktur, eller står inför den, och då vill hon tala om den. I och för sig tycker jag det är riktigt. Men eftersom Anna-Greta Leijon och andra fortsätter att veva myten om att vi har övergivit den fulla sysselsättningens politik måste vi få hänvisa till våra gärningar. Om vi inte blir trodda på våra ord, döm oss då efter våra gärningar. Man kan inte bortse från att vi lyckades bättre under den lågkonjunktur och strukturkris som vi genomgick 1977-1979 än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde 1972-1973. Varför, med denna vetskap, fortsätta att misstänka oss för att ha ändrat inställning i denna grundläggande fråga? Varför bedriva denna mytbildning om våra avsikter? Så länge Anna-Greta Leijon upprepar sina myter om att vi övergett den fulla sysselsättningens politik tar jag mig friheten att upprepa mina sanningar om att vi gjort mer för sysselsättningen än någon annan regering. När man hör oppositionen tycks det inte finnas några gränser för hur dåligt allting är. Det är klart att man mot den bakgrunden med stort intresse tog del av den socialdemokratiska motionen om vad man borde göra inom arbetsmarknadspolitiken för att klara de svårigheter vi står inför. Alltsammans utmynnade emellertid i ett mycket platt yrkande om att höja beredskapen. Vad är det? Och på vilket sätt avviker det från vad regeringen har deklarerat gäller för regeringens politik? Det fanns naturligtvis utrymme både i motionen och i reservationen att föreslå konkreta åtgärder, t.o.m. att yrka på höjda anslag. Men hela innehållet går i stället ut på att man skall tala om för regeringen att den skall höja beredskapen. Vi har en höjd och hög beredskap att möta en försämring på arbetsmarknaden. Vi har under hela hösten haft flitiga underhandskontakter med arbetsmarknadsverket för att få reda på hur man ser på läget. Beskedet har varit: Vi återkommer senare under hösten, när det är möjligt att bättre överblicka vad som behövs ytterligare. Nu har framställningen och bedömningen kommit in. Detta är den normala gången — Anna-Greta Leijon vet bättre än de flesta att det är så det går till. Man får nya bedömningar nu och då under året och eventuellt krav på nya resurser för att klara den arbetsmarknadspolitik som regeringen och riksdagen i mer allmänna termer säger sig vilja föra. Men utan att avvakta frågan om resurstillskott för hela landet har vi under hösten tagit särskilda beslut om ökade resurser till Norrbotten för att starta ett antal byggen och till Värmland för att starta ett antal vägbyggen, just för att förekomma den försämring som vi har sett vara på väg i dessa båda län. Nu har vi som sagt framställningen, och Anna-Greta Leijon frågar: När får AMS svar? Vi har haft framställningen hos oss mindre än en vecka, och det handlar om nästan 1 miljard kronor. Då tycker jag det är rimligt att vi tar något fler dygn på oss än vad vi hittills haft för att bedöma frågan. Men jag kan svara Anna-Greta Leijon och andra att vi skall behandla den med största skyndsamhet och ge AMS både svar och resurser i så god tid att man kan upprätthålla den höga beredskapen. Man ägnar sig inom arbetsmarknadsverket åt att riva ner i stället för att bygga upp, säger Anna-Greta Leijon. Jag förstår inte hur man kan beskriva det ambitiösa och idoga arbete som pågår inom verket på det viset. Arbetsmarknadspolitiken måste anpassas till den faktiska situationen. Och den faktiska situationen har varit att efterfrågan på arbetskraft under 1979 och större delen av 1980 varit god och högre än åren dessförinnan. Det har inneburit att platsförmedlingen satts i centrum, att resurser dirigerats om så att vi kunnat utnyttja möjligheter att ge människor fast och varaktigt arbete i den öppna marknaden. Det är också den prioriteringen som gäller nu och framöver: utnyttja de lediga platser som finns och se till att ta vara på möjligheterna att placera de arbetssökande i den öppna marknaden. Därefter prövar man möjligheterna att ge utbildning, och därpå kommer arbetsmarknadsutbildning mycket högt upp på åtgärdslistan. Först därefter kommer beredskapsarbeten i fråga. Men det har ju inget egenvärde att ha väldigt många i åtgärder — eller hur, Anna-Greta Leijon? Det låter på beskrivningen som om det vore en extra merit att ha så många som möjligt i utbildning och i åtgärder. Jag kan inte se det på det viset. Ambitionen måste vara att anpassa insatserna efter läget på arbetsmarknaden. Inför det försämrade läget finns det nu anledning att se till att arbetsmarknadsutbildningen kan expandera. Därför måste resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt. Just av den anledningen pågår en överstyrning av resurser till i första hand yrkesutbildning. Just för att vi måste expandera måste man se till att man också är sparsam. Därigenom vidgar man möjligheterna att hjälpa fler på arbetsmarknaden. Det är alltså inte så — Elver Jonsson har redan klargjort det — att arbetsmarknadsutbildningen skall dras ned. Man har planerat utifrån de resurser som riksdagen anslog i våras. Nu begär man mer för att kunna upprätthålla den högre ambitionsnivån. Får jag, herr talman, med några få ord också ta upp frågan om stimulanstian och ersättningen från arbetslöshetskassorna, som Erik Johansson tog upp. Det har visat sig vid en närmare undersökning att stimulansmomentet i stimulanstian inte var särskilt stort. Det var få som därför att den här extra tian fanns valde utbildning framför att gå arbetslösa. Då har vi sagt oss att man kan utnyttja dessa medel effektivare. I s-motionen talas det mycket om urholkning av ersättningen från arbetslöshetskassorna. Det är sant att det inte finns någon automatik i ersättningen. Det var en sak som folkpartiet motionerade om många gånger i början av 1970-talet. Då avslogs de motionerna lika regelmässigt av socialdemokraterna. Det hade inte varit så dumt att ha den automatiken i ersättningen från kassorna. Dessutom var det framför allt under åren 1974-1976 som urholkningen i ersättningen från arbetslöshetskassorna skedde. Från den 1 januari 1974 till den 1 januari 1977 skedde ingen höjning. Då satt socialdemokraterna i regeringen. Sedan har vi föreslagit och fått igenom höjningar 1977, 1978 och 1979. Vi kommer att föreslå höjning av ersättningen också under 1981. Men vi kan inte i det ekonomiska läge vi nu har dessutom försöka ta igen den urholkning som skedde under socialdemokraternas regeringstid.
Herr talman! Ibland verkar det som om borgerliga företrädare — både de som tillhör regeringen och de som finns utanför — bara lyssnar till oss socialdemokrater när vi är kritiska mot dem. Ingemar Eliasson sade här att vi inte är generösa från socialdemokratiskt håll. Jag vet inte om Ingemar Eliasson lyssnade när jag i mitt inledningsanförande faktiskt rosade den borgerliga regeringen för att den hade satsat väldigt mycket på arbetsmarknadspolitiken under förra konjunkturnedgången. Vad jag har försökt att förklara är att vi nu känner en väldigt stor oro, därför att påfrestningarna på arbetsmarknaden ser ut att bli mycket större den här gången än de var förra gången. Det finns ju faktiskt tecken som tyder på att regeringen är beredd att acceptera en mycket högre arbetslöshet än vad vi har haft förut. Budgetministern har stått här i riksdagen och sagt att han räknar med 3 20 arbetslöshet. Det är inget platt yrkande som vi har framställt från socialdemokratiskt håll. Vi kräver att man nu ser till att expandera möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Det är, precis som Ingemar Eliasson säger, ett fint arbete som man gör i arbetsmarknadsverket, men man kan inte trolla. Arbetsmarknadsverket måste från regering och riksdag få pengar för att kunna driva sin verksamhet. Vad som sker och har skett under hösten är att man inom arbetsmarknadsutbildningen har fått order att på grundval av de pengar som man tilldelades i våras göra en nedskärning med 10 96. Vi vädjar till regeringen att nu lägga om den här kursen. Utvecklingen på arbetsmarknaden ser dystrare ut nu än vad någon av oss kunde föreställa sig i våras när vi gav de här pengarna i anslag. Men arbetsmarknadsutskottet skrev redan då att blir utsikterna annorlunda, så förutsätter utskottet att nya pengar kommer att ställas till arbetsmarknads verkets förfogande. Jag undrade tidigare när AMS kommer att få svar på sin fråga om nya pengar. Jag ställer också frågan: Vad kommer svaret att bli? Kommer man att få pengarna? Ingemar Eliasson vill ha längre tid att resonera om det här än en vecka, men samtidigt säger han att han har haft väldigt mycket kontakter under hela hösten med arbetsmarknadsverket om de här frågorna. Varför behöver det då ta så lång tid, när man vet att det är stor oro ute på fältet? För varje vecka som går kommer nya varsel om uppsägningar och nya varsel om korttidsvecka. Tecknen är mycket oroande. Det är inte vi socialdemokrater som försöker svartmåla verkligheten. Vi säger i stället: Det finns fortfarande en chans för regeringen, trots den dåliga ekonomiska politik den för och som leder till att allt fler blir arbetslösa, att ändå klara oss ur en stor ökad arbetslöshet. Den chansen ligger i att man utnyttjar den fina arbetsmarknadspolitik som vi har i det här landet, men det kräver snabba beslut av regeringen.
Herr talman! Det pågår en strukturomvandling i den svenska industrin i dag, en omvandling som innebär att de traditionella yrkena, som utbildad arbetskraft, bl.a. invandrare, har haft, försvinner mer och mer. Det pågår en utveckling till ökad robotisering, automatisering och mekanisering av produktionsprocessen. Regeringens ekonomiska politik syftar medvetet till att skapa en större arbetslöshet. Dessutom kommer en lågkonjunktur som i sig innebär påfrestningar på sysselsättningen och ökad arbetslöshet. Nu säger arbetsmarknadsministern att visst har regeringen fortfarande den fulla sysselsättningen som mål. Det är ord. Den praktiska handling som de här ambitionerna återspeglas i är regeringens förslag till besparingar på arbetsmarknadsutbildningens område. Det finns två saker som man kan få ut av det här: Antingen menar Ingemar Eliasson att en aktiv arbetsmarknadspolitik som har den fulla sysselsättningen som mål innebär att man ytterligare ökar arbetslösheten. Eller också menar han att man kan komma fram till den fulla sysselsättningen genom att öka arbetslösheten i dag — och det gör man medvetet.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern stryker under att arbetsmarknadspolitiken har hög prioritet. Den har en uppgift att fylla i den arbetsmarknadssituation som vi har och för den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Det har vi tidigare också från vårt parti haft tillfälle att poängtera. Arbetsmarknadsministern påpekade att det fanns en motion från folkpartiet i början av 1970-talet om förbättrad arbetslöshetsersättning. Jag gör reflexionen att nu är folkpartiet med i regeringsställning och man är fortfarande medveten om det värdefulla i det förslag man hade den gången. Varför har man inte förverkligat det? Vi är överens om det värdefulla i arbetsmarknadsutbildningen som stimulansfaktor för att få människor att utbilda sig och få ett fäste på arbetsmarknaden — och därmed känna den tillfredsställelse som det innebär att ha ett arbete. Arbetet i sig självt ger individen tillfredsställelse. I mitt huvudanförande redogjorde jag för just den situationen, och jag tror att det finns anledning att ytterligare stryka under det i den valsituation där man står. Det ekonomiska läget var den andra saken som jag tog upp. Jag frågade: Leder detta verkligen till en besparing när man samtidigt aviserar en höjning av andra bidrag? Den frågan har jag inte fått något svar på. Till sist, herr talman: I dagens ekonomiska läge är vårt parti, med stöd av den fackliga rörelsen, helt på det klara med att en yrkesutbildad arbetskraft ökar förutsättningen i vår industri till fullgoda arbetsinsatser och ökad produktion. Som det tidigare sagts från vårt håll ger detta oss möjligheter att arbeta oss ur den ekonomiska krisen i stället för att svälta oss ur den.